Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaren på min interpellation. För att gå till grunden med detta problem måste man se på den strategiska förändring som har skett i transportbehovet på sjön under den senaste tioårsperioden. Oljan har varit den dominerande delen på transportområdet. Vi kan helt enkelt konstatera att under denna tioårsperiod har transportbehovet i förhållande till det tillgängliga tonnaget halverats. Det finns flera prognoser om framtiden för varvsoch rederinäringarna. Fartygskreditnämnden har överlämnat en sådan, och av den framgår bl.a. följande: Någon förbättring av fraktsatser eller fartygspriser för de största fartygen kan knappast emotses förrän överskottet absorberats av marknaden eller sålts till upphuggning . Eftersom nästan inga sådana fartyg byggts de senaste fem åren kommer det dock mot slutet av 1980-talet att bli aktuellt att successivt förnya de bestånd som det finns en långsiktig marknad för. Även den internationella varvsorganisationen har uttalat sig utomordentligt pessimistiskt om det framtida behovet av frakttonnage och om den framtida prisbildningen i fråga om begagnade fartyg. Jag vill notera att även under detta år, sedan det senaste bokslutet inom Zenit och Svenska Varv gjordes, har marknaden försvagats icke obetydligt. Fartygspriserna har sjunkit med mellan 5 och 10 96 sedan årsskiftet. Den högre siffran gäller det tonnage som Zenit Shipping har som sin dominerande del, nämligen medelstora tankfartyg. De gamla försyndelserna, i fråga om tillkomsten av den statliga varvspolitiken och de statliga storvarven, tror jag att vi alla kan erkänna att vi har del i. Uddevallavarvet och Eriksbergs Mekaniska Verkstad tillkom under socialdemokratisk regeringstid. I AB Götaverken med Arendalsoch Öresundsvarven förvärvades aktiemajoriteten under socialdemokratisk tid och resterande del av bolaget under borgerlig tid. Kockums kom in i Svenska Varv under borgerlig tid. Det gemensamma för dessa olika varv i samband med att de kom i statlig ägo är att samtliga partier i riksdagen var eniga om att det behövdes en sanering och omdaning av varvsnäringen under socialt acceptabla former. Den stora brytpunkten i varvsoch rederipolitiken kom egentligen hösten 1978, när beslut skulle fattas om framtiden för de svenska varven och därmed även de statsägda fartygen. Det var då vi moderater, till skillnad från socialdemokraterna, ville lägga ner två storvarv, inte därför att vi tyckte att det var skojigt utan därför att vi ansåg att det var det enda samhällsekonomiskt riktiga för att resurserna skulle kunna satsas på skapandet av långsiktigt bra jobb, för att det skulle ges besked och för att marknaden i framtiden skulle förbli på en mycket låg nivå. Vi fullföljde detta förslag i samband med 1982/83 års beslut, där vi ånyo krävde en nedläggning av ett storvarv, vilket Roine Carlsson — det skall erkännas — sedermera har varit med om att effektuera. Det dröjde emellertid ytterligare två år. Vi föreslog en omedelbar avveckling av Zenit Shipping AB. Enligt kvalificerade bedömningar skulle detta kunna ske på mycket kort tid till en kostnad av ca 1 800 milj.kr. När det gäller varvskapaciteten vill jag korrigera Roine Carlsson på en punkt. I samband med 1982/83 års beslut ville Roine Carlsson bibehålla produktionen på två storvarv samtidigt som kapaciteten drogs ner på bägge. Det innebär att man i praktiken har kapaciteten kvar, för man kan inte sänka den mer på Kockums varv. Man har alltså inte velat gå vidare med eventuella nedläggningsplaner. Vi har lagt fram alternativ i fråga om de kvarvarande varven. Vi har föreslagit att man skall försöka sig på en privatisering av några av de delar av Arendalsvarvet, tillsammans med Calor-Celsius och Götaverken Ångteknik, som troligen är säljbara. De kan inbringa pengar till statskassan eller Svenska Varv, vilket möjliggör en socialt acceptabel omdaning av de resterande delarna av varven. Precis som vi har sagt tidigare anser vi att Kockums varv måste uppnå företagsekonomisk lönsamhet i år, 1985 — annars kan vi inte hårdra detta längre och fortsätta att med skattemedel betala förlusterna. Vi tycker att det är ett ohållbart läge, och jag anser att det är kränkande mot varvens ledning och personal att inte ge besked om den framtida strategin. Det finns vissa som hävdar att man inte vidare kan ta emot några order på de stora statliga varven, beroende på att soliditeten är så utomordentligt låg att man i praktiken lever under någon form av likvidationshot. Har man en soliditet som lär vara kring 10 96 kan man självfallet inte ge sig in på ett stort risktagande — och stort risktagande är det att ha stora order till mycket stora belopp med långa krediter. Jag tycker därför att det är utomordentligt anmärkningsvärt att statsrådet Roine Carlsson inte vill lämna besked till de många tusen anställda och deras anhöriga, som är beroende av dessa företags fortsatta existens, före valet. Har man väl insett att det finns en kris borde man redovisa en handlingsplan. Det är det mest humana ställningstagandet. Även när det gäller Zenit Shipping AB vill jag göra en liten lätt korrigering i förhållande till statsrådet Roine Carlssons uttalanden i en frågedebatt för några veckor sedan. Zenit Shipping AB tillhörde Götaverken och kom i praktiken under statligt majoritetsägande när vi hade socialdemokratisk regim, inte under en borgerlig regering. Det är en petitess i sig, men det kan ändå noteras till protokollet. Jag tror att det var en riktig åtgärd att avlasta Svenska Varv lagerfartygen och placera dem i Zenit Shipping, utom varvsledningens räckhåll. Det var riktigt att inte låta varven producera fartyg mer eller mindre på lager, utan att ha möjlighet att lämna dem till Zenit om beställarna inte kunde betala. Men jag anser att denna riktiga tanke skulle ha kombinerats med en snabb avveckling för att minimera förlusterna. Man borde inte låta norska redare och norska sjömän bemanna fartygen år ut och år in på svenska skattebetalares bekostnad. Det finns även flera mycket klara uttalanden om att man inom Zenit Shipping AB inte ansett sig ha haft befogenhet att sälja de fartyg man haft i sin ägo under bokfört värde. Det vore värdefullt att få Roine Carlssons kommentar till detta. Kan det verkligen vara sant att ledningen för Zenit Shipping har haft den inställningen? I så fall kan man förstå att det har gått så illa som det har gjort. Jag tycker även att det skulle vara intressant att få en förklaring till varför man avvisade det bud som konsortiet runt Sture Ödner lade på Zenit Shipping. Det hade ändå varit ett sätt att komma ifrån problemen. Jag förmodar att det måste ha varit mycket vägande och bärande skäl till att man avvisade det budet och bröt förhandlingarna. Tre fjärdedelar av Zenit Shippings flotta i dag är byggd eller påbörjad före 1976, om man undantar kylfartygen. Dessa fartyg kommer förmodligen ordentligt i trafik först i slutet av 1980 eller i början av 1990-talet och har ett värde som obetydligt överstiger skrotvärdet. Här har Roine Carlsson helt korrekt gjort en korrigering av en siffra som jag har uppgivit. Jag påstod att man hade haft värdeminskningar på 1 450 miljoner. Det är inte så; det förelåg ett nedskrivningsbehov på i det närmaste 1450 miljoner vid årsskiftet.

Det vore intressant att höra Roine Carlssons kommentarer — med tanke på den Heurgrenska eko-kommissionen och skärpningarna i aktiebolagslagens krav på likvidationsplikt och upprättande av kontrollbalansräkning — till frågeställningen om det inte vore dags att allvarligt se över Zenit Shippings framtid och ange de riktlinjer som bör iakttas. Det finns ju statliga representanter såväl i Zenit Shipping AB:s styrelse som i Svenska Varvs styrelse, och Roine Carlsson har därmed mycket stora möjligheter att påverka utvecklingen.

Det kan möjligen sägas att regeringens industripolitik vad avser varv och rederier inte nådde ända fram. Det är väl ungefär som med devalveringen. Med en misslyckad ekonomisk politik ledde den till en kraftig diskontohöjning och en åtstramning som en form av kvittens på misslyckandet. Och Roine Carlssons varvsoch rederipolitik, med tillskott i form av industristöd på 14 000-16 000 milj.kr. hösten 1982 — varav 5 800 till varv och rederier — nådde inte ända fram, i och med att den ekonomiska krisen uppenbarade sig före valdagen, inte efter. Jag tycker att det vore angeläget att släppa ut liken ur garderoben och i tid försöka ange planerna! Herr talman! Till sist vill jag ändå ställa några kompletterande frågor: Är det korrekt, som ledningen för Zenit Shipping AB säger, att man varit förhindrad av regeringens och riksdagens beslut att sälja fartygen under bokfört värde? I så fall har riksdagsmajoriteten verkligen försatt sig i en penibel situation. Är det inte korrekt att det finns ett nedskrivningsbehov i Zenit Shipping — som man använder de pengar man fick av riksgälden för att täcka — på i storleksordningen 1 600 milj.kr.? Är det inte därmed också korrekt att det kan föreligga en likvidationsplikt för Zenit Shipping AB? En sådan regel borde även gälla statliga företag. Eller skall man göra någon åtskillnad därvidlag? Är det inte också korrekt att vi med en moderat varvsoch rederipolitik — i synnerhet rederipolitik, vad avser Zenit — hade sparat uppskattningsvis 1 500 milj.kr. åt skattebetalarna? De sista frågorna lyder: Vilka order anser Roine Carlsson vara affärsmässiga, om man har 10 976 soliditet och de flesta kunderna är utomordentligt svaga, med låg soliditet även de och med låg betalningskraft? Är det inte så att det egentligen inte finns någon order som kan betraktas som affärsmässigt sund med hänsyn till den soliditeten? Är det inte så att det i praktiken egentligen saknas en strategi? Eller är det möjligen så att man inte vill tala om, före valdagen, vilken strategi man har?
Herr talman! Jag har ägnat en del tid och energi de senaste dagarna åt att försöka ta temperaturen på marknaden i dag och fundera över vilka bedömningar man kan göra av marknaden i ett långt perspektiv. Anledningen till det är att vi uppenbarligen, tillsammans, behöver försöka komma fram till en slutsats som är hållbar för framtiden och inte en slutsats som duger bara i eftermiddag — eftersom detta problem är av en storleksordning som gör det nödvändigt att det hanteras öppet av politikerna i riksdagen, inte minst därför att det har betydelse att frågan behandlas före valet. Jag skall göra en snabb genomgång av de väsentligheter som jag tror man måste lägga till grund för prövningen av situationen i dag. Avstörre tanktonnage — här menar jag alltså vad vi kallar för supertankrar, dvs. fartyg i storleksordningen 250 000 ton och uppåt — är för närvarande 60 miljoner ton upplagda. 140 fartyg med lastförmåga i den storleksordningen är upplagda. Frakterna för dessa stora fartyg, supertankrar, har i stort sett legat stilla under 1984 och 1985. Men det väsentliga är att frakterna för fartyg av den storlek som man kallar medelstora — medium size — alltså på mellan 80 000 ton och 150 000 ton, under de första månaderna 1985 har fallit med mellan 25 och 40 96, beroende på var fartygen uppehåller sig. Man kan också konstatera att värdeutvecklingen på de stora fartygen under åren 1983, 1984 och 1985 i stort sett har legat stilla, medan priserna för fartyg på mindre än 250 000 ton har fallit med 10-15 90 mellan 1983 och 1984.

Om vi sedan ser på varvssituationen finns även där mycket entydiga signaler som borde kunna ligga till grund för en hållbar framtidsbedömning. 50 96 av nyproduktionen av fartyg sker i Japan, i skarp konkurrens med Korea. I Korea erbjuds i dag en exportkreditränta på 9 20, och det finns en framställning hos regeringen om en sänkning av den till 8 70. Nybyggnadspriserna under 1985 är 10 90 lägre än nybyggnadspriserna 1984. Detta sammantaget måste, såvitt jag begriper, innebära en fullständigt mördande situation i konkurrenshänseende, och torde med bestämdhet kunna utesluta framtida order för Svenska Varv. Den diskussion som förs, om soliditeten räcker eller inte, skulle alltså vara helt akademisk. Det finns inga affärsmässigt sunda order för Svenska Varv att ta över huvud taget på marknaden. När det gäller begagnade fartyg är aktiviteten för närvarande mycket låg. Det finns anledning till stor oro för värdena med hänsyn till att man väntar en stor rederinedläggelse av det Hongkongägda rederiet Jardine, som inom kort väntas utbjuda 40 skepp om tillhopa 2 miljoner ton på marknaden. Det lär betyda risk för totalt sammanbrott av värdena på marknaden med begagnade fartyg. Såvitt gäller upphuggningen är marknaden för närvarande utomordentligt mättad. Under april månad gick åtta fartyg till Taiwan för upphuggning. Det sista och mest tragiska — jag tycker man kan använda det ordet — som har hänt är att Consafes marknadssituation visat sig vara svag. Consafe har valt att cancellera en order på Arendalsvarvet; det publicerades i tidningarna i går och i dag. Det är en stor order på 700 miljoner. Det varsel om 600 uppsägningar som ligger på Arendalsvarvet har fått en utomordentligt hög aktualitet. Man kan alltså sammanfattningsvis enligt min mening säga att det är alldeles klart och tydligt att den nuvarande marknadssituationen såväl när det gäller frakter som när det gäller fartygsvärden och nybyggnadssituationen kommer att bestå; den kan betraktas som permanent för många år framåt. Det finns inga affärsmässigt sunda order för Svenska Varv att ta. Det finns över huvud taget ingen möjlighet att värdena på begagnade fartyg av den typ som Zenit innehar kan förbättras. Det är alldeles uppenbart, enligt min uppfattning, att det är vår plikt som politiker här i riksdagen att nu diskutera en strategi för avveckling av såväl Svenska Varv som Zenit. Jag utgår från att statsrådet Roine Carlsson är beredd att med oss nu på allvar diskutera hur den strategin skall se ut. Det går inte att komma undan det beslutet med hänvisning till eventuella formaliteter beträffande likvidationsbalansräkning och annat. Det är vår plikt att här och nu börja diskutera en avveckling.

Herr talman! När jag lyssnade på Per Westerberg hörde jag att han nämnde att allt måste ske under ” socialt acceptabla former” och att alla har del av vad som har skett under ett antal år.

Moderaterna har lagt fram motioner i samband med dets.k. Uddevallapaketet, i vilket regeringen föreslår en mängd åtgärder för att underlätta för de människor som blir utan arbete vid Uddevallavarvet. Det verkar litet egendomligt när Per Westerberg talar om socialt acceptabla former och om att man skall ge besked till de tusentals anställda som finns inom varvsindustrin, samtidigt som moderaterna här i riksdagen lägger fram motioner vari framgår att de i stort sett inte vill göra någonting för de anställda, exempelvis vid Uddevallavarvet. Där talar man om att det enbart är i sista hand som samhället har ett ansvar för de anställda, att de anställda måste anstränga sig själva för att skaffa nya arbeten. Detta visar hur olika moderat politik och socialdemokratisk politik är. I en besvärlig situation tar vi ett ansvar för människorna. Vi föreslår olika åtgärder för att skapa ett nytt näringsliv, när man är tvungen att lägga ned en verksamhet. Den praktiska verkligheten, som man kan läsa om när man studerar moderaternas motioner beträffande varvspolitiken och beträffande alternativen i Uddevalla, rimmar alltså ganska dåligt med det som Per Westerberg säger här i talarstolen. Man säger i motionerna nej till lokaliseringsbidrag och nej till lokaliseringsstöd. Man säger vidare nej till att det skall bildas finansbolag, nej till pendlingsbidrag, osv. Alla dessa åtgärder vidtas ju därför att vi vill underlätta framväxten av en ny näringslivsstruktur. Om man ser varvsnäringen i stort under de år då den har existerat, finner man att det ofta har varit en socialdemokratisk regering som har fått städa efter de privata intressen som på olika sätt har misshandlat människor — i Göteborg, i Landskrona, i Malmö, i Uddevalla och på andra håll. Är det någon som tar ansvar för människorna, är det en socialdemokratisk regering. Moderaterna visar inte något speciellt intresse i det avseendet.

Herr talman! Per Westerberg tyckte sig ha en fantastisk förmåga att spå, när han sade att moderaterna under tidigare år ville lägga ner två storvarv. Med tanke på den utveckling som har förekommit internationellt inom varvsindustrin framstår inte den spådomskonsten som särskilt imponerande. Vad i stället majoriteten i kammaren har fäst större avseende vid är på vilket sätt och i vilken takt man skall omstrukturera svensk varvsindustri, framför allt mot bakgrund av att företagen är helt dominerande på de orter där de är lokaliserade. Som jag sade i mitt svar är ändå Sverige det land som har minskat sin varvskapacitet mest. Det är ett enormt arbete som har lagts ner på att omvandla svensk varvsindustri. Den enorma reduktion som gjorts har också kostat mycket pengar. Men detta sker mot bakgrund av att man vill uppträda på ett så korrekt sätt som möjligt när det gäller så stora strukturomvandlingar. I detta sammanhang har inte moderaterna varit speciellt aktiva. Per Westerberg spår att Kockums skall läggas ner om det inte är lönsamt 1985. Till det vill jag säga att vi just nu befinner oss i den andra halvan av den tvåårsperiod för vilken vi har ett varvsprogram. Jag tycker att den diskussion som har antytts av Per Westerberg är allvarlig, framför allt mot bakgrund av de oerhörda ansträngningar som görs på Kockums varv för att ta nya fartygsorder och det enormt fina arbete som görs av de anställda i Kockums för att de fartyg som de håller på att bygga skall bli så förstklassiga som möjligt. Jag tror inte att det är ett riktigt ord på vägen — att vi här i dag skall spå om Kockums fortsättning och kalla det för att ha en framförhållning. Dessa frågor handläggs av styrelsen i Svenska Varv och av Kockums styrelse. Jag tycker alltså att de ansträngningar som görs för att nå framgångar på varvet icke skall störas av det mycket egendomliga påpekande som här har gjorts. Den fråga som Per Westerberg reser om Arendals och Calor-Celsius privatisering skall sannolikt bli föremål för diskussion i den här kammaren litet senare denna månad. Men det är centralt att notera att det är naturligt för en moderat att vilja privatisera de företag som har socialiserats och som har nått framgångar. Det är icke något naturligt för en socialdemokrat. Jag tror nämligen att staten är minst lika väl skickad att hantera Arendal och Calor-Celsius. Och jag vill upprepa vad jag har sagt tidigare till Per Westerberg på den här punkten: Intresset ljuger inte. Jag vill nu övergå till att säga några ord om Zenit. När Kockums var privatägt uppvaktade styrelsen för Kockums regeringen om att få bygga två gasfartyg på spekulation. Det var under en epok då socialdemokratin icke hade regeringsansvar. Den dåvarande regeringen samtyckte till dessa spekulationsbyggen. Man satte i gång byggena, och fartygen har färdiglevererats. Det fanns ingen beställare och det finns ingen beställare. Det har icke funnits en droppe gas i dessa fartyg. De ligger i Kockums hamn som skyltar för beslut som inte har varit riktigt underbyggda. När det gäller dessa fartyg är Per Westerberg väldigt ond, och han försöker i debatten beskriva dem så, att de är ofullgångna och ofullbordade. Men är det dessa fartyg, Per Westerberg, som ni vill introducera i ett bolag på börsen — fartyg som ligger i Kockums hamn och som icke har fraktat en droppe gas? Är det det ni menar med djärva, framtidsinriktade satsningar?

Herr talman! Jag vill till att börja med notera att statsrådet Roine Carlsson i praktiken inte svarade på en enda av den långa rad av frågor som jag ställde utan i stället riktade ett antal frågor till mig. Även om Roine Carlsson inte svarar på mina frågor, skall jag svara på hans. Jag tycker att det tillhör normal debattordning här i kammaren. Det var ingen spådom i backspegeln när vi sade att man skulle komma att lägga ned två storvarv 1978/79. Det var en seriös bedömning, gjord efter samhällsekonomiska kalkyler och efter mycket omfattande marknadsstudier, bl.a. utförda inom departementen. Vi kom därvid fram till att man skulle få de största förutsättningarna och resurserna för att klara en omställning om man fattade beslut — även obehagliga sådana — och inte sköt dessa framför sig för att komma över valdagen, såsom Roine Carlsson nu gör beträffande Svenska Varv och Zenit genom att inte besvara våra frågor. Den svenska varvskapaciteten har visserligen reducerats med 90 26, bl.a. genom konvertering av ett varv, Götaverken Arendal, till riggtillverkare. Riggtillverkning räknas inte som fartygsproduktion, men om så skulle vara fallet skulle procenttalet vara betydligt högre. Jag tycker att det är en riktig modell att man när det gäller produkter som inte efterfrågas och som man inte kan få betalt för — utan som skattebetalarna tvingas subventionera med ohyggliga belopp — sakta men säkert måste dra sig bort från marknaden. Det är det enda sättet som vi kan handla på. Vi har redan 1978 sagt, Roine Carlsson — inte i backspegeln utan som en rent historisk bedömning — att Kockums skulle få chansen att senast 1985 uppnå lönsamhet. Ni socialdemokrater flyttade fram gränsen till 1986. Vi ger fortfarande Kockums anställda och dess ledning chansen och uppmuntrar Kockums att på företagsmässiga villkor ta upp order, men jag är orolig för att företaget inte kommer att klara det. Man må ta det som en utmaning, och jag tror att man gör det för att försöka klara framtiden för varvet. Jag har inte föreslagit att Kockums skall läggas ned om företaget kan klara lönsamheten på företagsekonomiska villkor. Företaget har haft sex år på sig, och vi har stått fast vid vår politik i det här avseendet. I frågan om LNG-fartygen har vi av förklarliga skäl inte ansett privatisering vara den mest intressanta modellen. Vi har i stället förordat andra modeller — privatiseringar genom börsintroduktioner av tankfartyg på marknaden — som ett alternativ för lättande av statens skuldbörda och även för minskning av risktagandet. Det hade varit en bra strategi för Roine Carlsson att nappa på. Jag tycker även att det är intressant att Roine Carlsson inte vill svara på mina frågor, och jag tar det som en indirekt bekräftelse på att han instämmer i att Zenit Shipping AB har ett nedskrivningsbehov på 1 600 milj.kr. och att företaget efter det senaste riksdagsbeslutet har ackumulerat förluster på 1 700 milj.kr. och därmed förmodligen i dag är likvidationspliktigt. Att man med tystnad förbigår dessa frågor kan inte tolkas på annat sätt. Jag har heller inte fått någon dementi från Roine Carlsson av uppgiften från Zenit Shippings ledning att man anser sig ha fått direktiv om att inte sälja några skepp under bokfört värde. Ledningen har ansett att majoriteten med socialdemokraterna i spetsen har utfärdat ett sådant direktiv, och då är det fullt förklarligt att inga båtar har blivit sålda. Varför är Roine Carlsson så rädd för att gå in på problemstrukturen och att ange strategin för hur man skall klara Svenska Varvs framtid, hur soliditeten skall klaras och hur man skall kunna ta upp affärsmässigt riktiga order? Det kan man knappast göra med den soliditet och den marknad som finns i dag. Varför vill man inte ange någon strategi för hur vi skall klara Zenit Shippings situation? Är det därför att man vill dölja planerna till efter valet? Jag kan inte på något annat sätt tolka det förhållandet att vi inte får något svar på den här punkten.
Herr talman! Jag skulle sätta stort värde på om statsrådet ville kommentera den marknadsbeskrivning jag gav. Om statsrådet kan dela min uppfattning om marknadsläget, skulle vi bara ha kvar att diskutera vilka slutsatser man skall dra av denna beskrivning för Svenska Varv och för Zenit. Jag anser nämligen att det är uppenbart att tidpunkten är inne för att fatta principbeslut om hur man skall uppträda för att lösa detta för samhället mycket svåra problem. Jag delar helt Lennart Nilssons uppfattning om behovet av beslut som har stora inslag av hänsynstagande, både till de miljöer i vilka företag verkar och till de människor som arbetar i företagen. Just för den skull behöver vi en plan, som går att diskutera utan affektioner nu, och som ger riksdagen tillfälle att utöva sin rätt att kontrollera hur de medel används som anvisas för sådan här verksamhet. Låt mig ge ett förslag till en utomordentligt enkel plan för Zenit. Kanske statsrådet avvisar även detta förslag; statsrådet har ju fått många goda förslag av mig i sådana här debatter förut, men alla dessa förslag har avvisats. Möjligen finns det nu tillfälle till en ändring därvidlag. Det första steget skulle vara att svenskflagga Zenits hela flotta. Det är en orimlig situation, en situation som är alldeles oacceptabel för sjöfolket, för skattebetalarna och för oss här i riksdagen, att vi anvisar medel som går till utländska sjömän och utländska redare. Fartygen måste svenskflaggas. Det andra steget skulle vara att ta fram en tidplan — kopplad till en ekonomisk plan — som anger när det skall vara slut och vad det kostar att få slut på det vid den tidpunkten. Den planen måste riksdagen få ta ställning till. Det tredje steget skulle vara att befria den nuvarande verkställande ledningen från det uppdrag den nu har och tillsätta en ny ledning med det enda uppdraget att fullfölja denna nya plan. Jag ser med spänning fram emot statsrådets kommentar till detta förslag.

Herr talman! Det var mycket intressant att iaktta Per Westerberg i talarstolen. När denna regering tillträdde fanns det notor på 13 miljarder för de statliga företagen. Jag kan icke erinra mig att det var publikt och bekant för de svenska väljarna 1982. Jag tror inte att det finns någon grund för att påstå att de svenska väljarna kommer att bli överraskade av s.k. obetalda notor när socialdemokraterna har regeringsställning. Jag har som bekant haft anledning att jobba med dessa notor, och jag har fattat många beslut på grund av de situationer som dessa företag varit försatta i. Per Westerberg sade också att det fanns kvalificerade bedömningar mot slutet av 1982 och i början av 1983 att man mycket snabbt skulle kunna avveckla Zenits fartygsflotta. Jag har följt debatten om sjöfartspolitiken och sjöfartsnäringen så mycket som jag över huvud taget hunnit. Men jag har inte kunnat finna att någon seriös bedömare stått upp och sagt detta. Zenits styrelse har att följa beslut som riksdagen fattat på förslag av regeringen. Det är ett fullt tillräckligt besked till Per Westerberg. Sedan är det styrelsen som har att sköta det operationella i företaget och vidta de dispositioner som kan anses nödvändiga. Jag tycker inte det finns skäl för mig att reagera på olika pressuppgifter som kan förekomma. Jag har i stället valt att hålla mig till det som är beslutat i denna kammare. När det gäller Nic Grönvalls förslag vill jag återigen säga att det primära för Zenits fartygsinnehav och även Svenska Varvs fartygsinnehav är att sälja och avveckla fartygen. Det har klart framgått av förslag och beslut i riksdagen. Vidare vill jag säga till Nic Grönvall att alla tänkbara förslag som kan medverka i den riktningen kommer regeringen och även Zenits ledning och styrelse att ta del av och pröva. Det är helt självklart. Slutligen vill jag säga till Per Westerberg, som påstår att inga båtar är sålda, att visst har Zenit sålt rätt många fartyg, bl.a. det största fartyget Nanny. Det tycker jag var en utmärkt lösning när det gäller detta fartyg. Det är helt fel att i denna kammare påstå att Zenit inte har sålt några fartyg. Det pågår ständiga försäljningsaktiviteter. Ibland kröns de med framgång, ibland blir det motgång. Men styrelsen och företaget har ett entydigt uppdrag att avveckla fartygsinnehavet.

Herr talman! När jag lyssnat till denna interpellationsdebatt har jag slagits av att aktörerna själva erkänt att problematiken kring varvsoch rederinäringen är utomordentligt besvärlig. Under en lång följd av år har diskussioner om problemen för varvsoch rederinäringen belastat kammaren och tagit mycken tid i anspråk. Vi har haft anledning att göra de här ansträngningarna i syfte att försöka rädda kvar någonting av den svenska varvsnäringen. Vi har gjort detta dels för att de anställda skall kunna ha sina sysselsättningar kvar, dels därför att det är rimligt att ett land som Sverige verkligen finns med också i framtiden som sjöfartsnation och varvsnation. Det har varit utgångspunkten under denna mycket svåra omstruktureringsperiod. Den har nu pågått under mycket lång tid, med skiftande regeringar och majoriteter i denna kammare, med både bra och dåliga beslut. Hela tiden har dock ambitionen varit att försöka rädda någonting värdefullt för framtiden. Vi har i internationell jämförelse gjort väldigt stora åtaganden när det gäller att reducera nybyggnadskapaciteten i Sverige. Göteborg har en gång varit den största varvsstaden över huvud taget om man räknar de varv som opererat där. Numera byggs inga fartyg i Göteborg. Vi kan konstatera av dagens interpellationssvar att kapaciteten har dragits ner, efter de beslut som gäller Uddevallavarvet, med 90 96. Den diskussion som förts här har också gått ut på att vi i riksdagen i dag och nu skulle döma ut hela marknaden för varvsindustrin för framtiden. Det är fullständigt meningslöst! Inte kan vi här dra så långtgående slutsatser, baserade på några dagars studier som gjorts av en riksdagsledamot! Vad vi däremot bör göra är naturligtvis att fortsätta följa det trägna arbete som nu pågår ute i de här företagen i syfte att försöka klara hem sysselsättningen för framtiden. Svenska Varv är inne i en omstruktureringsperiod. Denna omstrukturering måste givetvis slutföras, och då får vi inte genom yviga uttalanden i denna kammare direkt sparka undan fötterna på de människor som lägger ner hela sin själ på att försöka klara ut den mycket svåra situationen. Jag tycker det finns anledning att med respekt följa det arbete som sker ute i de olika enheterna i Svenska Varv och stödja de ansträngningar som där görs för att klara situationen för framtiden.

Herr talman! Först skall jag be Lennart Nilsson om ursäkt för att jag i mitt förra inlägg glömde att svara på en del av de frågor han ställde till oss i moderata samlingspartiet. Förvisso handlar denna interpellationsdebatt inte om anpassningen av Uddevallaregionen vid nedläggningen av varvet där. Detta har vi anledning att återkomma till senare. Jag vill ändå hastigt påminna om att det inom Saab-Scanias personbilsdivision i Trollhättan — jag jobbar själv i Saab Scaniagruppen — finns en efterfrågan på 500 personer. Motsvarande efterfrågan finns hos Volvo Flygmotor i Trollhättan. Vi är fullt med på att man skall släppa investeringsfonden fri för själva byggnationen av en monteringsfabrik för Volvo i Uddevalla. Däremot finner jag ingen anledning till att man skulle frisläppa ytterligare 10 miljarder kronor ur investeringsfonden på helt ospecificerade platser runt om i landet. Man får rätta in sig i ledet och använda samma metoder som övriga företag. Vi tycker det är något av en förmyndarattityd att tro att enbart staten och statsmakterna skall klara arbetet och sysselsättningen i Uddevalla. Vi tror nämligen att det finns en inneboende kraft hos människor — en kraft som bl.a. har visat sig vid nedläggningen av Öresundsvarvet. På det gamla varvsområdet tillskapades nämligen uppemot 1000 nya jobb i form av småindustri. Med de insatser vi har föreslagit skall man klara sysselsättningssituationen i Uddevalla. Därmed åter till Roine Carlsson och hans senaste inlägg. Jag tackar för den bekräftelse jag i praktiken har fått. Det finns alltså obetalda notor för Zenit Shipping AB och Svenska Varv — att betala efter höstens val. Det är ändå ett värdefullt konstaterande som vi fick under den här debatten. Jag är väl medveten om att det även fanns notor att täcka efter 1976 och 1982 års val — inte minst 1976, när varvskrisen tog sin början. 1982 blåstes dock siffrorna upp på ett egendomligt sätt, och man öste in mer pengar i företagen än någonsin tidigare för att företagen skulle kunna klara sig åtminstone över kommande val. Flera av företagen fick också en soliditet som var utomordentligt stark, bl.a. ASSI och LKAB, genom den ”nota” som Roine Carlsson betalade då — dvs.: Det var egentligen ingen nota från föregående mandatperiod utan till betydande delar en investering för framtiden. Man ville investera i ett ökat statligt företagande. Det beslutsunderlag som Roine Carlsson anser sig icke ha tagit del av i samband med 1982 och 1983 års varvsbeslut — bl.a. i fråga om att en snabbavveckling av Zenit Shipping skulle ha kostat ca 1 800 milj.kr. — är det material som vi har fått föredraget som ett av handlingsalternativen när näringsutskottet skulle fatta beslut i detta ärende. Detta material var ett av alternativen, och det var 600 miljoner dyrare än en långsiktig avveckling. Roine Carlsson bedömde saken så, att det var bättre med en långsiktig avveckling. Vi gjorde den gången bedömningen att det vore riktigare att ta smällen på en gång, eftersom vi trodde att förlusterna skulle komma att bli så mycket större om man fortsatte att driva företagen än om man företog en snabb avveckling. I dag kan vi konstatera att vi gjorde den riktiga bedömningen. Man hade sparat 1 500 miljoner om man hade gjort som vi ansåg var bäst. Några norska redare kunde ha strukit med, och ett antal norska sjömän kunde ha blivit utan arbete. Men det är faktiskt inte dessa vi här i Sveriges riksdag i främsta rummet skall värna om, utan det gäller i stället den svenska sysselsättningen och de svenska företagen. Roine Carlssons beslut 1982/83 innebar att man med 3 000 miljoner skulle klara Zenits avveckling och kanske även få pengar över. Detta finns dokumenterat i beslutet. När det gäller Zenit håller jag helt med Roine Carlsson. Visst har man sålt några få båtar och lyckats få betalt över bokfört värde i och med att detta värde ligger obetydligt över skrotvärdet på de största enheterna, bl.a. beträffande Nanny. Men det egendomliga är att när åtminstone två tredjedelar av förlusterna i Zenit är räntekostnader och förluster på driften kan man inte fortsätta att driva alla enheter vidare. Marknadsvärdet överstiger obetydligt skrotvärdet, och man ser inte någon snabb uppgång på marknaden inom de närmaste åren. Sivert Andersson har tydligen avvikit från kammaren, men jag noterar ändå att vi inte har dömt ut Kockums som sådant. Vi står kvar på samma linje som vi stod på vid riksdagsbeslutet våren 1979, vilket innebär att man skulle ställa krav på lönsamhet senast 1985. Roine Carlsson valde i stället att ställa krav på lönsamhet senast 1986. Vi anser att Kockums skall uppnå lönsamhet redan i år för att man skall fortsätta att satsa på företaget. Roine Carlsson och den socialdemokratiska regeringen har vägrat att ange handlingsalternativ och har över huvud taget vägrat att kommentera den utomordentligt låga soliditeten i företaget och oförmågan att ta emot order. Detta ger inte någon rättvisande bild när det gäller ansträngningarna att klara företaget.

Herr talman! Jo, visst finns det en plan, Roine Carlsson, för Zenit när det gäller att sälja fartygen. Men felet med den planen är att den inte har någon bortre ände, och det är en sådan som behövs. Hittills har vi levt i tron på riksdagens tidigare beslut om att ett visst antal miljarder skulle anvisas till Zenit för att avveckla fartygsinnehavet. Men genom regeringens åtgärd, med riksgäldens medverkan, har denna gräns trollats bort, och vi behöver alltså en plan som ger stramhet åt det hela. Det är inte konstigare än så. Detta är nödvändigt för oss som politiker för att vi skall veta vad det är som väntar riksdagen i fråga om krav och medel beträffande Zenit. Till sist när det gäller Zenit: Vidta den enkla och hederliga åtgärden, Roine Carlsson, att gå fram hit till talarstolen och säga att vi skall flagga hem dessa fartyg så att svenska sjömän får jobb på dem. Det är en orimlig situation att ha det som nu. Sivert Andersson höll ett anförande som jag kan ansluta mig till i nästan alla delar — utom i fråga om kritiken av mig förstås. Han ville ju inte acceptera att jag var något slags tvådagarsexpert. Men man skulle kunna säga sig vara en tvådagarsexpert om fynden är så utomordentligt entydiga som de var. Då frågar man sig vad det skall dras för slutsatser av entydiga fynd. Är det inte rimligare med hänsyn till Sveriges ekonomi, till jobbarna på varven och till oss som politiker att försöka se realistiskt på situationen så tidigt som möjligt? Hela Sivert Anderssons anförande gick ut på något som ligger mig närmare om hjärtat än något annat, tror jag, nämligen att rädda en del av svensk varvsindustri. Jag är född i Göteborg på Fjärde Långgatan, jag har levt i hamnen och i varvsmiljön, och jag vet hur oerhört betydelsefulla varven är för Göteborg. Men när det inte längre finns någonting att rädda är det bättre att i tid inse detta och börja planera för något nytt, hellre än att försöka bygga bryggor till en annan svajande ö. Det är hela det budskap som jag försöker föra fram. När jag på två dagar kan skaffa mig så goda informationer som jag här har redovisat är det bättre att vara realist än drömmare, Sivert Andersson.
Herr talman! Jag anser att denna kammare måste besinna sin roll och sitt ansvar som ytterst ansvarig företagsägare. Vi kan inte här behandla rena företagsledningsoch styrelsefrågor. Vi skall behandla strategiska ägarfrågor. Om vi inte besinnar detta omöjliggör vi för de statliga företagen att fungera — och då är det ännu fler jobb i fara. Det vägrar i varje fall jag att medverka till. Under perioden 1976-1982 ökade de statliga företagen i volym. Man hade oerhört bråttom med att socialisera det privatägda Kockums. I den affären följde med många bitar som är svåra att fortsättningsvis klara. Jag har redan nämnt de två gastankrarna. Dem tänker jag ständigt påminna om. Hur kan en regering medverka till att det, på spekulation, byggs två fartyg som kostar svenska folket över 1 miljard kronor? Jag möts av kritik här i kammaren för att inte dessa fartyg har sålts än. Kritiken bör i stället riktas mot dem som tog beslut om att — utan beställare — bygga fartygen. Men när problemen kommer, kritiseras jag för att ingenting görs. Det är en mycket märklig situation. Varför flaggades inte, Nic Grönvall, Zenit hem under den borgerliga epoken? Varför är det just nu som Nic Grönvall är så oerhört intresserad av att Zenit skall flaggas svenskt? Det fanns utmärkta tillfällen under tiden 1976-1982 att flagga hem Zenit. Återigen: Zenits primära uppgift är att sälja fartyg!

Herr talman! Det vore kanske, Nic Grönvall, skäl i att föra ett resonemang med kollegan Per Westerberg. Ni talar ju faktiskt olika språk här. Den tvådagarsundersökning som Nic Grönvall hänvisar till — som han själv har gjort och som ger så klara besked — lämnar inte utrymme för fortsatt verksamhet vid något varv. Men jag fick intrycket att Per Westerberg tyckte att Kockums skulle ges en sådan möjlighet. Om man går ut och under två dagar skaffar sig ”entydiga besked” i en bransch som är så komplex och, faktiskt, världsomspännande som rederioch varvsnäringen, gör man sig skyldig till slarv. Man blir särskilt slarvig om man som riksdagsman går uppi talarstolen och tar denna tvådagarsundersökning till intäkt för att döma ut hela branschen. Det hade varit klädsamt om Nic Grönvall hade instämt i hela mitt förra anförande.

Herr talman! Jag delar Roine Carlssons uppfattning att det inte i denna kammare, utom i mycket extrema fall, skall diskuteras företagsledningsfrågor. Men den situation vi i dag har hamnat i, då en av de största statliga företagsgrupperna har allvarliga ekonomiska problem, såsom låg soliditet, svårighet att ta hem order och en viss turbulens inom företaget, samtidigt som ett annat stort företag inom Zenit Shipping AB i princip är likvidationsmässigt — frågan är om så inte redan är fallet — tycker jag att vi måste efterlysa strategin för hur vi skall klara problemen framöver. Vad hela den här interpellationsdebatten handlar om är ju att vi inte ser någon strategi från regeringen hur man skall lösa dessa problem. Regeringen lämnar i stället anställda, anhöriga och ledning i sticket och säger: ”Klara er själva! Vi kan möjligen göra någonting efter valet, när notorna skall betalas.” Man vill inte att väljarna skall se någonting före valet. När det gäller Kockums och dess LNG-tankers vill jag bara säga att samtliga partier har lika stor skuld i att de stora varven blev statligt ägda. Vi var dock 1978/79 beredda att fatta det drastiska beslutet om betydande nedskärningar — detta i den klara förvissningen om att det var det bästa vi kunde göra för ledning, anställda, skattebetalare och alla andra. Det är detta det handlar om, inte om att vi skall försöka lägga skulden för byggandet av den ena eller andra båten på varandra, för det kan vi hålla på med långt in på natten.
Herr talman! Jag har ingen anledning och än mindre lust att här diskutera förhållandena i denna riksdag såsom de var innan jag kom hit. Jag skall endast konstatera det tråkiga faktum att Roine Carlsson, socialdemokratisk industriminister, inte vill lova att flagga hem statliga fartyg under svensk flagg. Lyckan får inte bli fullständig, Sivert Andersson! Jag kommer inte att ansluta mig till hela Sivert Anderssons anförande. Vad jag sade var precis det som Per Westerberg nu avslutade med att säga, nämligen att slutsatserna är så entydiga att vi måste diskutera en plan, en strategi med utgångspunkt från dessa entydiga slutsatser, vilka ju omfattas av så många fler än mig. Det var allt jag sade, och det tycker jag var en rimlig slutsats.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställt frågan är att de privatpraktiserande läkarna utgör ett så värdefullt inslag i sjukvården. Därför måste man slå vakt om deras rätt och möjlighet att fortsätta det arbetet. Att de privatpraktiserande läkarna finns med som ett inslag i samhällets sjukvård svarar väl mot den principiella uppfattning som vi i centerpartiet har, att man i frågan om privat eller offentligt håller på ett både-och — inte ett antingen-eller. Det skall varken vara helt offentligt eller helt privat. Ett sådant synsätt från vår sida, där vi menar att ett blandekonomiskt system med olika former får visa upp sig till allmän bedömning, tror jag avkastar en mer effektiv sjukvård. Det ger också hela samhällets sjukvård en rörlighet, flexibilitet och anpassbarhet till olika förhållanden — alltså ett utmärkt komplement. Därför vore det bra om de privatpraktiserande läkarna kunde sprida sig ut över landet. I massmedia har presenterats hur enskilda läkare på eget initiativ har skapat en organisation, där läkaren har etablerat en nära och fortlöpande kontakt med personer som han betjänar. Ersättningen för sjukbesök har legat stilla under flera år, samtidigt som kostnaderna på alla områden har stigit betydligt. De privatpraktiserande läkarnas insatser är en nödvändig och integrerad del i svensk sjukvård. Därför är det nödvändigt att ersättningen höjs. Om den urholkas genom inflationen finns det risk för att den ekonomiska grunden för dessa läkare rycks undan. Jag hoppas att regeringen stöder sådana åtgärder att de privatpraktiserande läkarnas ersättning höjs, så att man får motsvarighet till kostnadsutvecklingen under de senaste åren.

Herr talman! Ett uppriktigt tack till socialministern för det utförliga svaret! Det har nu gått två år sedan riksdagen tog ställning för en samordning i riktning mot en allmän socialförsäkring, grundad på den principmodell som socialpolitiska samordningsutredningen föreslagit. Givetvis är jag medveten om att två år är en kort tid när det gäller en så total förändring av vårt socialförsäkringssystem som detta innebär. Avsikten med denna interpellation är inte heller att komma med anklagelser för att regeringen har handlat för långsamt. Vad jag främst vill ha klarlagt genom mina frågor är på vilket sätt och med vilka tidsplaner regeringen arbetar för att fullfölja riksdagsbeslutet. Framför allt vill jag ha en försäkran om att regeringen fortfarande strävar mot socialpolitiska samordningsutredningens förslag. Riksdagen har angett ett område som bör prioriteras inom samordningsarbetet, och det är ett enhetligare inkomstunderlag för olika bidragsformer. I dag finns det som bekant 21 olika inkomstbegrepp. Ett så långt det är möjligt mera enhetligt inkomstbegrepp är nog en av förutsättningarna för att systemet skall bli begripligare och överblickbart för alla berörda. Socialministern hänvisar i svaret till två utredningar, som har i uppdrag att bl.a. pröva vad man kan göra för att åstadkomma ett mera enhetligt inkomstbegrepp. När det gäller den först nämnda utredningen, pensionsberedningen, kan jaginte finna att dess översyn även skall gälla inkomstbegreppet. I direktiven nämns bara frågan om samordning och förenkling enligt de riktlinjer som föreslogs av socialpolitiska samordningsutredningen. I direktiven för utredningen om sjukförsäkringens roll vid förebyggande åtgärder och rehabilitering, vilken utredning ännu inte är tillsatt, finns det en klarare formulering. Det står att möjligheterna att införa mera enhetliga ersättningsformer under hela rehabiliteringsperioden bör undersökas. Om man nu kan tolka detta så, att båda dessa utredningar har i uppdrag att se över inkomstbegreppet inom sina specialområden är det givetvis bra, men frågan kvarstår om det inte också behövs en övergripande översyn inom hela socialförsäkringsområdet. Jag undrar om det finns en sådan övergripande översyn med i regeringens planering? I socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/83:14, som antogs av riksdagen, angavs att socialpolitiska samordningsutredningens principiella uppbyggnad av ett barnstöd borde eftersträvas och att utredningens förslag borde kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet. Vidare hänvisades till den familjeekonomiska beredningsgrupp som skulle tillsättas. Den har man också hänvisat till i andra sammanhang som har berört närliggande områden. Efter riksdagsbehandlingen har regeringen såväl tillsatt som avvecklat den familjeekonomiska beredningsgruppen. Men några regeringsförslag om ett samlat barnstöd har alltså inte synts till. Resultatet av beredningsgruppens arbete blev, precis som socialministern redogjorde för, en välkommen höjning av olika bidrag till barnfamiljerna. Allt detta är givetvis mycket bra, och vpk stödde aktivt de här ökningarna, men hur de förbättrar samordningen inom systemet är svårt att se. Möjligtvis har justeringen av olika åldersgränser med detta att göra, men det påverkar inte heller samordningen istort. Det hade varit värdefullt om den familjepolitiska beredningsgruppen fått en möjlighet att fortsätta sitt arbete, så att de kunnat göra en total översyn av stödet till familjerna. Jag undrar om regeringen har intentioner att i något annat sammanhang göra en sådan total översyn och om vi kan vänta oss ett förslag om ett samlat barnstöd? Den förda ekonomiska politiken och det höjda stödet till barnfamiljerna bidrar enligt interpellationssvaret till att minska de problem som har aktualiserat frågan om införande av ett socialförsäkringstillägg. Om detta skall tolkas som att kostnaderna för socialbidragen nu har minskat och håller på att minska, tvivlar jag på att det är korrekt. Men det var inte heller ökningen av socialbidragen som var det främsta skälet till förslaget om SOFT. Skälet var att uppnå en förenkling och att befria socialtjänsten från administrativt merarbete, så att socialtjänstemännen inte skulle tvingas att använda så stor del av sin arbetstid som de gör i dag till att undersöka människors behov av olika bidrag. De skulle med införandet av SOFT i stället kunna använda sin arbetstid till socialt behandlingsarbete och på så sätt kunna uppfylla socialtjänstens mål. Enligt min mening har de här frågorna fått en ökad aktualitet, inte en minskad. Jag är angelägen om att få socialministerns försäkran om att regeringen fortfarande anser att ett införande av SOFT är lika angeläget som när riksdagen uttalade sin positiva syn, och att regeringen även fortsättningsvis fortlöpande provar de ekonomiska förutsättningarna för att införa den här reformen. Min sista fråga i detta sammanhang rör bostadsstödet. I sammanfattningen i bostadskommitténs betänkande 84:34 anges att statsrådet Gustafsson i tilläggsdirektiven har anfört att han anser att bostadskommittén bör befrias från den del av uppdraget som avser de äldres och handikappades boendeförhållanden. I bostadskommitténs delbetänkande 2, 84:36, anger bostadskommittén på s. 229 att den inte avser att särskilt behandla de kommunala bostadstilläggen för folkpensionärer och de särskilda bostadstilläggen för handikappade. Därmed kvarstår min fråga, om ett enhetligt bostadsstöd inte längre är en strävan hos regeringen. Vad är anledningen till att bostadskommittén fråntagits uppdraget att studera pensionärernas bostadstillägg? Det framgår ju ganska klart att så är fallet. Avslutningsvis, herr talman! Socialförsäkringssystemet är till ganska stor del baserat på ADB-rutiner, som är knutna till riksförsäkringsverkets centrala ADB-anläggning i Sundsvall. Den anläggningen är gammal, och dessutom pågår en utredning om det framtida ADB-systemet för socialförsäkringen.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 Tidpunkten för ett utbyte av ADB-systemet är avlägsen, säger socialministern. Men jag tycker inte att 1990-talet är så avlägset. Det är bara fem år dit. Jag kan inte heller riktigt bedöma huruvida det är möjligt att skapa ett så flexibelt system att det går att tillämpa om det sker en total revolution av socialförsäkringssystemet. Det finns också en viss risk att man — om man låser sig vid ett stort datasystem — låser fast en del av rutinerna för en längre tid. Därför är det viktigt att regeringen presenterar en tidsplan i vad gäller genomförandet av de av riksdagen antagna riktlinjerna beträffande samordningen av det socialpolitiska bidragssystemet.

Herr talman! Elver Jonsson har — mot bakgrund av en allvarlig trafikolycka med värnpliktiga i Västsverige — frågat mig dels vilka slutsatser regeringen drar av denna olycka, dels vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förhindra ett upprepande. Jag vill för närvarande inte kommentera den här åsyftade olyckan. Denna olycka liksom andra olyckor av detta slag utreds av såväl polismyndighet som ansvariga militära myndigheter. Generellt måste jag dess värre konstatera att antalet trafikolyckor där värnpliktiga varit inblandade har ökat. Såväl överbefälhavaren som chefen för armén ser för närvarande över bestämmelserna i syfte att uppnå en förbättrad säkerhet. Detta arbete bedrivs i samråd med representanter för de värnpliktiga. Jag vill också nämna att riksdagen nyligen har behandlat frågan om en eventuell utredning av utbildning och skyddsbestämmelser inom försvaret. Försvarsutskottet har, med anledning av en motion av Gunnar Björk i Gävle, uttalat att resultatet av pågående revisionsarbete avseende säkerhetsbestämmelserna bör avvaktas. Riksdagen har därför avslagit nämnda motion. För egen del vill jag på intet sätt förneka att jag känner oro inför utvecklingen. Samtidigt är jag förvissad om att det arbete som nu pågår skall kunna leda till minskade risker för olyckor och tillbud. Jag avser att hålla riksdagen orienterad om den fortsatta utvecklingen.

Herr talman! Min fråga var föranledd av att det under den senaste tiden har inträffat flera allvarliga olyckor i samband med militära övningar. En fruktansvärt tragisk olycka inträffade i Västsverige vid det senaste månadsskiftet. Jag sade i frågan att det både vid denna olycka och vid allvarliga tillbud har hävdats att de värnpliktiga haft en alltför lång och krävande tjänstgöring. En serie liknande olyckor ser ut att bilda ett tragiskt mönster. Försvarsministern bekräftar iakttagelsen och säger att antalet olyckor med värnpliktiga generellt har ökat. Det är naturligtvis ett illavarslande konstaterande. Försvarsministern hänvisar vidare till att olyckor av det här slaget utreds av såväl polismyndigheterna som ansvariga militära myndigheter. Om detta är att säga att trafikpolisen i det aktuella polisdistriktet hade kritiska kommentarer att göra i anledning av olyckan — på förbandet hänvisade man till arméchefens order beträffande trafikregler vid militära övningar. Den fundering som man kan ha är om regelsystemet är tillräckligt eller om tillämpningen sker med tillräckligt stort allvar. Försvarsministern hänvisar till att överbefälhavaren och chefen för armén ser över detta. Jag skulle vilja att försvarsministern kompletterade med en uppgift om hur långt översynsarbetet har kommit. Det är naturligtvis mycket angeläget att arbetet sker med stor skyndsamhet och att resultaten kan tillgodogöras snabbt. Situationen är inte bra som den är i dag. Militära övningar innebär en speciell situation och särskilda faror. Vi har tidsfaktorn — ofta är de värnpliktiga uttröttade efter en lång tjänstgöring. Det kan vara kallt ute, medan det inne i bilen är varmt och sövande. Det rör sig om kolonnkörning med tunga fordon. Att efter en tröttande övning köra med kanske sovande kamrater bredvid sig är naturligtvis mycket trafikfarligt. Det skulle vara intressant att få en kommentar från försvarsministern huruvida han ändå inte finner anledning att snabbt se över detta, så att man kan ta itu med den här typen av problem, som onekligen uppträder rätt ofta — inte genom ansvarslöshet i största allmänhet utan därför att omständigheterna är mycket speciella. Jag skulle alltså vilja fråga om försvarsministern har något besked att ge i den här frågan. Det är viktigt att det snabbt kan bli resultat för den framtida tillämpningen av detta översynsarbete.

Herr talman! Mot bakgrund av en artikel i tidskriften Ny Teknik om svensk kärnvapenutveckling har följande frågor ställts. Gunnel Jonäng har frågat statsministern om han är beredd att redogöra för den svenska forskningen och utvecklingsarbetet kring kärnvapen efter riksdagsbeslutet som uteslöt atomvapen som en möjlig väg för Sverige. Hon har vidare frågat om statsministern är beredd att tillsätta en opartisk juristkommission för att bringa klarhet i frågan. Jan-Erik Wikström har frågat statsministern om svensk kärnvapenforskning har bedrivits i Sverige efter riksdagsbeslutet år 1957 och om provsprängningar med plutonium har ägt rum i Ursvik. Pär Granstedt har frågat statsrådet Birgitta Dahl om vilket samband som fanns mellan det svenska civila kärnkraftsprogrammet och det utvecklingsarbete på kärnvapenområdet som bedrevs åren 1957-1972. Frågorna har överlämnats till mig, och jag besvarar dem i ett sammanhang. Som redan är känt har jag uppdragit åt rättschefen i försvarsdepartementet att redovisa det forskningsoch utredningsarbete rörande kärnvapen som bedrivits inom försvarets forskningsanstalt mot bakgrund av statsmakternas beslut. Svaret på Gunnel Jonängs fråga om tillsättandet av en juristkommission blir således att regeringen för närvarande inte har några planer på att tillkalla en sådan. På övriga frågor är jag inte beredd att ge uttömmande svar förrän det utredningsarbete som jag har initierat är färdigt. Jag vill dock redan nu i stora drag redovisa de ställningstaganden som gjordes av statsmakterna i slutet av 1950-talet och under 1960-talet till frågan om en svensk atombomb. I proposition 1958:110, som utgjorde underlaget för 1958 års försvarsbeslut, framhöll försvarsministern att han fann det välbetänkt att — som 1955 års försvarsberedning föreslagit — vänta med ställningstagandet till atomvapenfrågan. Han anslöt sig också till försvarsberedningens synpunkter på behovet av forskning om atomvapnens verkningar och föreslog att ökade medel för det syftet skulle ställas till FOA:s förfogande. Han anförde vidare: ”FOA:s forskningsarbete på atomområdet ligger helt inom ramen för de allmänna riktlinjer som uppdragits i försvarsberedningens utlåtande. En forskning med direkt sikte på konstruktion av atomvapen är det självfallet icke fråga om. Ett sådant arbete kommer icke att ske utan att riksdagen fattar beslut därom. Något förslag i denna riktning framlägges icke nu.” Istatsverkspropositionen år 1960 återkom försvarsministern till frågan och förklarade att FOA genom en alltför snäv tolkning av 1958 års beslut har ansett sig förhindrad att utföra en fullständig skyddsforskning. Han anmälde vidare att han skulle föreslå Kungl. Maj:t att utfärda närmare direktiv för FOA: s arbete i detta avseende. I dessa direktiv, som meddelades den 17 juni 1960, uttalades att forskning, inriktad på framtagande av tekniskt och ekonomiskt underlag för tillverkning och provning av kärnvapen, icke fick utföras. Direktivens formulering återspeglar således insikten om att det inte var möjligt att dra upp en skarp gräns mellan å ena sidan skyddsforskning och å andra sidan forskning med sikte på konstruktion av atomvapen. Det är dock fullt klarlagt att den av statsmakterna sanktionerade forskningen inte vare sig var direkt inriktad på eller gav tillräckligt vetenskapligt underlag för en konstruktion av ett svenskt atomvapen. För detta skulle ha krävts mera noggranna undersökningar och beräkningar samt experiment av helt andra typer och i en annan skala, bl.a. nukleära provsprängningar. De s.k. provsprängningarna i Ursvik ingick i ett mångårigt forskningsprogram avseende materielegenskaperna hos plutonium och andra tunga metaller och hade ingenting att göra med kärnfysikaliska processer. Beträffande de närmare omständigheterna kring FOA:s skyddsforskning vill jag avvakta rättschefens utredning. I det svenska civila atomenergiprogrammet, som beslutades redan på 1950-talet, fanns en koppling mellan den civila kärnkraften och möjligheten att senare anskaffa kärnvapen. Detta program är som bekant sedan länge avvecklat.

Herr talman! Den senaste månaden har tidningen Ny Teknik i nummer efter nummer publicerat uppseendeväckande uppgifter om svensk kärnvapenforskning under åren 1957-1972. Uppgifterna är i många fall nya och har bekräftats av dem som under den aktuella perioden var ansvariga. Enligt tidningen har endast delar av den socialdemokratiska regeringen varit informerade om vad som har pågått. Det verkar t.o.m. som om vissa av uppgifterna har varit okända ända in i den innersta regeringskretsen. Mot bakgrund av tidningens artiklar frågade jag den 25 april statsministern hur det förhöll sig med kärnvapenforskning och provsprängningar med plutonium. Frågan ställdes till Olof Palme, därför att han synes vara den ende nu aktive politiker som hela tiden har varit informerad om vad som har försiggått på detta område. Nu tackar jag försvarsministern för svaret. Det är viktigt att alla fakta som utan men för Sverige kan läggas på bordet nu redovisas. Jag tolkar svaret så att detta skall ske, och det är bra. Men jag vill ifrågasätta om det inte hade varit lämpligare att anförtro denna utredning åt en fristående erfaren ämbetsman. Jag tillhör inte dem som har ropat på en parlamentarisk kommission, men just därför tycker jag att det är angeläget att utredningen läggs i sådana händer att opartiskheten i utredningsarbetet inte kan ifrågasättas.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. I en väldokumenterad artikelserie har Ny Teknik redovisat ett svenskt atombombsprogram, som pågått så långt fram som till 1972 trots riksdagens förbud — först mot konstruktionsforskning och sedan mot kärnvapen. Det är ett atombombsprogram som också står i strid mot Sveriges agerande i internationella nedrustningssammanhang. Somliga — förmodligen de som inte vill ha insyn i skeendet — anser att detta är historia och inget att göra åt i dag. Men om riksdagens beslut har kringgåtts, om svenska folket lurats, så har dagens politiker en skyldighet att se till att sanningen kommer fram. Det är ett ansvar gentemot svenska folket i dag, och det är en fråga om tilltro till dagens politiker. Från många som varit inblandade verifieras atombombsprogrammet. Men de berörda politikerna redovisar olika uppfattningar och ägnar sig åt bortförklaringar. Statsministerns agerande är ägnat att öka misstänksamheten mot hans roll i detta program. För det första: Statsministern har inte tid att svara på de frågor som ställts till honom av Ny Tekniks journalist. Det är graverande att en statsminister inte har tid att ägna sig åt nationella frågor som dessutom har konstitutionell betydelse. För det andra: Statsministern vägrar att gå i svaromål här i kammaren i dag, trots att han måste veta att min fråga om en opartisk juristkommission inte kan besvaras av någon annan än statsministern själv. För det tredje: En inomdepartemental utredning tillsätts. Utredaren är säkert en oförvitlig person, men vad som behövs är en opartisk juristkommission — och det kräver vi från centerpartiet. Uppdragets formulering tyder på att FOA skall utses till syndabock. Det är minst lika viktigt att få klarhet i om politiker i regeringsställning och militären överskridit sina befogenheter och kringgått riksdagens beslut. Avsikten att skaffa svenska kärnvapen är uppenbar. Man projekterar, man tillverkar olika komponenter, man köper in mark för upparbetningsanläggning, man projekterar svenska atomubåtar. Hundratals miljoner gick till utveckling av kärnvapenbärare. Man utreder en storskalig industriell tillverkning. Visste riksdagen om att de medel som den beviljade till civil atomforskning i själva verket gick till militär atomforskning? Kände riksdagen till det hemliga avtalet mellan Atomenergi och FOA? Visste riksdagen att de reaktorer som byggdes var avsedda för produktion av vapenplutonium? Svar måste ges på dessa frågor. Jag undrar om försvarsministern är beredd att medverka till att det blir en utredning som ger svar på alla de frågor som ställs.
Då Pär Granstedt på grund av resa är förhindrad att ta emot svaret ger jag ordet till Olof Johansson.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Som nämnts är tyvärr Pär Granstedt förhindrad att ta emot det. Låt mig allra först och i all korthet understryka allvaret i den begäran om en opartisk juristkommission som Gunnel Jonäng här framfört på centerpartiets vägnar — liksom jag själv tidigare gjort i annat sammanhang. Pär Granstedts mer specifika fråga gäller ju kopplingen mellan det svenska civila kärnkraftsprogrammet och utvecklingsarbetet på kärnvapenområdet under perioden 1957-1972. Denna koppling bekräftas av försvarsministern i svaret, och det är bra. Därutöver ges egentligen inga besked. Frågan är nu: Kommer denna koppling att utredas eller ej? Det är ju helt riktigt, som försvarsministern säger, att det svenska kärnvapenprogrammet — jag höll nästan på att säga: såvitt man vet — är avvecklat. Det är däremot inte, än så länge, kärnkraftsprogrammet. Att denna koppling lever alltfort är väl ett faktum. Utöver de rent konstitutionella frågeställningarna, som andra har berört här, är det viktigt att konstatera att under senare tid de amerikanska myndigheterna, och t.ex. den amerikanska kärnkraftskommissionen, har reagerat på dessa tidningsuppgifter i Sverige. Därför vill jag fråga försvarsministern om den svenska regeringen under hand — via diplomatiska kanaler eller på annat sätt — har fått någon förfrågan från amerikanska myndigheter, t.ex. från energidepartementet i Washington, angående det plutonium som användes vid FOA för experimentsprängningar. Enligt uppgift i bl.a. Nucleonics Week tycks ett antal ärenden om transport av klyvbart material från USA till Sverige ha stoppats i avvaktan på besked. Är det på det viset? Jag tror alltså att det finns anledning att ta utomordentligt allvarligt på uppgifterna i tidskriften Ny Teknik och att verkligen se till att alla uppgifter som utan men för Sverige kan publiceras också blir publicerade. Med mindre tror jag inte att de som ställt krav på redovisning kommer att låta sig nöja. De här frågorna är alltför allvarliga, med konsekvenser in i nutiden, för att en delutredning skall vara till fyllest. Därför upprepar jag min fråga: Kommer också spörsmålet om kopplingen mellan den civila kärnkraften och möjligheten att senare anskaffa kärnvapen att bli föremål för utredning, och hur lång tid har utredaren på sig?
Herr talman! När det gäller kraven på opartiskhet och tillsättande av en juristkommission tycker jag att vi nu har tagit det första steget, nämligen att låta rättschefen i försvarsdepartementet gå igenom alla handlingar och se efter vilka av dessa som kan offentliggöras. Jag tror att väldigt många av dem kan offentliggöras, och många har redan offentliggjorts. Med allt detta material på bordet kan vi, om det skulle visa sig att det finns några syndabockar, Gunnel Jonäng, i så fall tillsätta en juristkommission. Men vänta till dess att det materialet ligger på bordet! Olof Johansson tar upp kopplingen mellan det civila programmet och det militära programmet. Jag tog också upp den frågan i mitt svar. Den handlingsfrihet för ett senare beslut om att anskaffa atomvapen som var den svenska regeringens politik i slutet av 1950-talet förutsatte en viss industriell kapacitet inom landet. Som ett minimum, för att handlingsfriheten skulle ha ett reellt innehåll, krävdes att vi själva skulle producera uran, bygga reaktorer och behärska plutoniumutvinningens teknik. Som är väl bekant förlorade kärnvapenfrågan sin aktualitet i början av 1960-talet. Det nuvarande programmet bygger på lättvattenreaktorer med anrikat bränsle, som importeras. Det bränsle som används skall lagras och slutförvaras i Sverige i icke upparbetad form — dvs. plutonium skall icke frigöras. Genom anslutning år 1970 till fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen har Sverige även formellt avstått från möjligheten att anskaffa kärnvapen, samtidigt som vi har åtagit oss att godta internationell kontroll över hela vår kärnenergiverksamhet.
Herr talman! Jag anser inte att det första steg som försvarsministern talar om är tillräckligt. Det är trots allt en opartisk utredning om den här frågan som behövs. Frågan är, som Olof Johansson sade, utomordentligt allvarlig. Den är inte minst allvarlig för den som arbetar med nedrustningsfrågor i internationella sammanhang. Det svenska atombombsprogrammet är ju ett spörsmål som verkligen har också internationell räckvidd. Den planering och projektering för kärnvapen som försiggick skedde ju samtidigt som Sverige 1963 skrev under provstoppsavtalet och samtidigt som man arbetade aktivt internationellt för icke-spridning av kärnvapen. Det här innebär att Sverige i själva verket talade med dubbla tungor. Man förde internationellt fram ett budskap som man inte var beredd att stå för här hemma. När man skrev under provstoppsavtalet 1963 ställde sig vårt land bl.a. bakom syftet att alla prov med kärnvapen skulle upphöra för all framtid. Samtidigt arbetade man då på att kunna genomföra underjordiska prov här i Sverige. Artiklarna har väckt mycken uppmärksamhet ute i världen och i internationella nedrustningssammanhang, inte minst inför NTP-konferensen nu i augusti. Det är helt enkelt så — det kan vi konstatera — att vår internationella trovärdighet har skadats och därmed också våra möjligheter att medverka till att nå resultat i vårt nedrustningsarbete. Detta är jag den första att beklaga, samtidigt som jag naturligtvis vill säga att det nu är allas vårt ansvar att bygga upp vår trovärdighet igen.
Herr talman! Tyvärr är uppdraget mycket snävt formulerat. I varje fall kan jag inte tolka in i det att man kommer att utreda kopplingen mellan det civila kärnkraftsprogrammet och det tilltänkta atomvapenprogrammet. Det heter i utredningsuppdraget att rättschefen Olof Forsberg skall ”redovisa de forskningsoch utredningsarbeten rörande kärnvapen som bedrivits inom försvarets forskningsanstalt mot bakgrund av statsmakternas beslut”. Såvitt jag begriper innebär detta enligt vanlig tolkning att man bara indirekt kommer att undersöka om kopplingen till den svenska atomenergipolitiken också berört FOA:s verksamhet. Det är en mycket klar brist. Det är utomordentligt allvarligt om man genom att ”snäva till” utredningsuppdraget på det sättet inte heller i ett senare skede kan belysa kopplingen mellan civil kärnkraft och atomvapen. Det är inte något särskilt stort och omfattande arbete som skulle krävas. Det finns bra sammanfattningar, men dessa är ganska — skall vi säga — tillrättalagda från ett håll. Det gäller t.ex. den skrift om svensk atomenergipolitik som industridepartementet gav ut 1970. Det finns inte särskilt många exemplar av den skriften i omlopp, och detta är industridepartementets arkivexemplar. Detta borde kunna kompletteras, eftersom det här materialet inte ger någon uttömmande bild av just kopplingen till den militära sidan. Detta tycker jag att både riksdagen och den svenska allmänheten har rätt att kräva.
Herr talman! Jag tror inte att man bör tolka direktiven till rättschefen så snävt. Jag tolkar själv inte direktiven så snävt som Olof Johansson gör. Jag tror att direktiven kan ges en vidare tolkning. När det gäller USA har frågor ställts, och vi har också besvarat dem på diplomatisk väg. Men låt mig till sist, herr talman, bara säga att det är svårt för den som var med på 1950 och 1960-talen att förstå den upphetsning som artiklarna i Ny Teknik på sina håll gett upphov till. Artiklarna är egentligen sensationella endast om man kopplar loss frågan från sitt historiska och politiska sammanhang. Jag vill inte kritisera Ny Teknik, men vi bör ha klart för oss att när man bedömer 1950 och 1960-talens politik utifrån 1980-talets värderingar, så har man på sätt och vis upphöjt historielöshet till journalistisk arbetsmetod. Av artiklarna framgår dock att Sverige kunde ha byggt upp den kapacitet som skulle ha behövts för att tillverka svenska kärnvapen. Trots detta valde vi av säkerhetspolitiska skäl — efter en medveten och grundlig politisk analys — att avstå därifrån. Vi ansåg att Sveriges intressen bäst främjades av att vi inte hade kärnvapen.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för dessa kompletterande uppgifter, bl.a. om att kontakter förekommit med USA i denna fråga. Det bekräftar bara vad jag tidigare sade, nämligen att denna typ av frågor är så väsentlig i det internationella sammanhanget att de också lever sitt eget liv i vår tid, även om materialet, underlaget och uppgifterna är gamla. Jag tror att det är en viktig lärdom, inte minst i det utredningsarbete som rättschefen nu håller på med, att man beaktar att det kan ha konsekvenser — något som också Gunnel Jonäng var inne på — för vårt förtroende utomlands hur vi hanterar dessa saker i framtiden. Det gläder mig naturligtvis också att försvarsministern inte tolkar utredningsdirektiven så snävt utan tycker att man direkt kan komma in på kopplingen med det svenska kärnkraftsprogrammet även i detta sammanhang. Men det hade varit bättre att öppet deklarera detta från början.
Herr talman! När försvarsministern här talar om att detta är historia vill jag säga att varje tid självfallet måste bedömas utifrån sina förutsättningar. Att det på 1950-talet fanns olika uppfattningar i frågan om svenska kärnvapen finns det naturligtvis ingen anledning att kritisera i dag. I sak finns det naturligtvis inte heller någon anledning att vara kritisk till att man uppsköt beslutet om svenska kärnvapen så länge det var en splittring i opinionen. Men den fråga som är oerhört allvarlig i dag är om man förde riksdag och allmänhet bakom ljuset och om politiker i regeringsställning också förde sina egna regeringskamrater bakom ljuset. Den frågan har räckvidd in i dagens samhälle.
Herr talman! Till sist bara några ord för att visa det historiska perspektivet. Det fanns politiker från alla partier i den svenska riksdagen som såg kärnvapnen bara som en fortsättning på de konventionella vapnen. Det var i debatten i början av 1960-talet som det blev en ändring, nämligen att kärnvapnen var någonting annat. Jag skall citera Gunnar Hedlund i interpellationsdebatten den 6 mars 1962: ”Viktigt är ju att vi bedriver en intensiv forskning på atomområdet och en tillräckligt omfattande sådan och att vi följer utvecklingen på ett sådant sätt att någon försening icke behöver uppstå därest omständigheterna skulle tvinga oss till ett positivt beslut i kärnvapenfrågan.” Jag tar upp detta bara för att visa på det historiska perspektivet.
Herr talman! Jag skall bara understryka det jag sade tidigare, nämligen att det inte finns någon anledning för oss att, med de kunskaper vi har i dag om kärnvapen, kunskaper som man säkert inte hade på 1950-talet eller som då inte hade nått ut, kritisera att det var olika uppfattningar. Det var ju som bekant en mycket stark partisplittring i frågan om svenska kärnvapen. Jag har faktiskt gått igenom och läst protokoll och har också funnit intressanta synpunkter i protokoll från 1962. Det framgår med mycket stor tydlighet att den dåvarande försvarsministern var mycket väl insatt i vad som försiggick på FOA och i de planeringar och projekteringar som militären hade för sig.
Herr talman! Beträffande det historiska perspektivet skall jag göra en liten anmärkning. Det är självklart att vi i dag har en annan debattsituation. Men det borde inte vara märkligare när det gäller ämnen som i mänskligt perspektiv har en evighetsanknytning att diskutera 25 år tillbaka i tiden lika väl som vi diskuterar 25 år framåt i tiden, kärnkraftens avveckling år 2010 eller plutoniums halveringstid på ca 25 000 år. Det här är frågor som ju har den här räckvidden i tiden. Sedan beträffande den konstitutionella aspekten och utredningsarbetet. Om det nu är så som försvarsministern säger att det finns möjlighet till vidgning, är det ju viktigt att man t.ex. ser på hur de medel som har anvisats av riksdagen har slussats och använts, om de verkligen har använts till sitt anvisade syfte. Det är en viktig konstitutionell fråga. Många uppgifter, eller i varje fall indikationer, tyder på att det finns en sammanblandning på det området.

Herr talman! Agne Hansson har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att nå bättre samordning mellan sjöfartsverket och försvaret. Bakgrunden till frågan är att sjöfartsverket har aktualiserat indragningen av den permanenta vakthållningen på Idö. Jag vill först framhålla att jag anser det viktigt att vi längs våra kuster och i våra skärgårdsområden har resurser för en effektiv övervakning. Alla möjligheter att genom samordning mellan myndigheter förbättra denna bör därför vidtas. I vad gäller vakthållningen på Idö behandlas frågor av denna art enligt förordningen om handläggning av vissa personalfrågor i statlig verksamhet utmed rikets kuster. Förordningen grundas på principer som riksdagen har beslutat om. Enligt förordningen skall den myndighet som planerar en inskränkning av personal som har direkt betydelse för tillsyn och övervakning av kusterna inhämta länsstyrelsens yttrande över den planerade åtgärden. Länsstyrelsen skall bedöma de totala verkningarna av personalförändringen från bl.a. försvarssynpunkt. Om länsstyrelsen finner att det är angeläget med en fortsatt bemanning, skall länsstyrelsen lämna ett förslag om organisation, huvudmannaskap samt finansiering och kostnadsfördelning. Sjöfartsverket har i en skrivelse den 2 maj 1985 begärt länsstyrelsens yttrande över indragningen på Idö. Någon åtgärd från min sida behövs därför inte.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Några särskilda åtgärder för att nå en bättre samordning avser inte försvarsministern vidta, och det beklagar jag. Den samordningsroll som länsstyrelserna i dag har mellan de olika myndigheter som beslutar om verksamheter runt våra kuster, som försvarsministern åberopar i sitt svar, fungerar inte. Framför allt är det resurser som saknas. Som framgår av svaret har sjöfartsverket begärt yttrande från länsstyrelsen i Kalmar län den 2 maj om ett förslag om avbemanning av Idö lotsplats. Förslaget skall träda i kraft den 1 juni i år. Skrivelsen kommer alltså mindre än en månad före verkställighet. Man hemställer om yttrande före den 24 maj. Länsstyrelsen har alltså 22 dagar på sig att reagera. På den tiden skall länsstyrelsen göra en bedömning enligt förordningen och, om den anser det nödvändigt, lämna förslag till annan organisation, annat huvudmannaskap samt finansiering och kostnadsfördelning. I praktiken innebär detta att sjöfartsverket struntar i länsstyrelsen. Man har t.o.m. MBL-förhandlat med personalen innan man skrev till länsstyrelsen. Anser försvarsministern att detta är ett vettigt samordningsförfarande? Hur skall länsstyrelsen seriöst kunna bedöma detta och lägga fram alternativa förslag? Och varifrån skall länsstyrelsen ta resurserna? Är försvarsministern beredd att avsätta resurser till länsstyrelserna, så att samordningen har en chans att fungera bättre i framtiden? Antalet ubåtsincidenter har ökat. Avbemanningen i skärgården utgör ett allvarligt hot mot vår försvarsberedskap. Enligt uttalande från försvarsstabschefen byggs vårt ubåtsskydd undan för undan upp på bättre kontakter med skärgårdsbefolkningen, främst fiskarna. Men dessa vill inte ta direkt kontakt med militären, utan de vill tala med någon de känner, t.ex. lotsplatspersonalen. På de senaste 25 åren har 250 fyrvaktare försvunnit och 50 lotsplatser lagts ned. Oroar inte detta försvarsministern — ur försvarets synpunkt?

Herr talman! Anna Lindh har frågat mig vad jag avser göra för att förbättra de värnpliktigas utbildning i svensk säkerhetspolitik. I sin interpellation anför Anna Lindh att en läroplan för värnpliktsutbildningen kan vara en väg att garantera att utbildningen präglas av ideal och värderingar som överensstämmer med Sveriges säkerhetspolitik och grundläggande demokratiska värderingar. Jag delar givetvis Anna Lindhs uppfattning om att goda kunskaper rörande svensk säkerhetspolitik bör bibringas de värnpliktiga. Enligt min mening är det en grundläggande förutsättning för vårt värnpliktsförsvar att de värnpliktiga är väl insatta i varför de tjänstgör. Detta är avgörande för försvarets trovärdighet såväl inom landet som gentemot omvärlden. Jag vill dock framhålla vikten av att även de som inte fullgör någon värnpliktsutbildning, t.ex. huvuddelen av den kvinnliga befolkningen, får motsvarande kunskaper. Enligt min mening bör därför den grundläggande utbildningen om säkerhetspolitik m.m. ske i det allmänna skolväsendet. Kunskaperna bör därefter fördjupas under värnpliktsutbildningen. 1983 års värnpliktsutbildningskommitté, VK-83, behandlar för närvarande bl.a. frågan om säkerhetsoch försvarspolitisk information. Enligt vad jag har inhämtat kommer snart kommittén att i ett delbetänkande föreslå ett antal åtgärder i syfte att förbättra informationen såväl i skolan som inom försvarsmakten. Riksdagen har nyligen behandlat frågan om en allmän läroplan för värnpliktsutbildning. Försvarsutskottet uttryckte därvid, med anledning av en motion av Pär Granstedt, en viss tveksamhet till behovet av en sådan läroplan. Utskottet uttalade att en fortsatt utveckling mot ett med samhället i övrigt alltmer integrerat försvar, där politiker och myndigheter kontinuerligt uppmärksammar och lägger till rätta enskilda avarter, kunde synas bättre ägnat att uppfylla motionärens intentioner. Mot bakgrund av att frågan behandlas i VK-83 avslogs motionen av riksdagen. Jag har för egen del inte någon avvikande uppfattning och avser därför inte att för närvarande vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern så mycket för svaret. Bakgrunden till min interpellation är att värnpliktsutbildningen är av mycket central betydelse men att den inte alltid fungerar helt tillfredsställande. Det finns framför allt ett par områden där bristerna har tett sig uppenbara. Det gäller särskilt den grundläggande utbildningen i säkerhetsoch neutralitetspolitik. Det är helt riktigt, som försvarsministern påpekar, att undervisning i säkerhetsoch neutralitetpolitik bör ges i skolan. Men självfallet är detta också en viktig uppgift för värnpliktsutbildningen för att de värnpliktiga skall kunna sätta in värnplikten i dess sammanhang. När man kommer ut på förband och träffar värnpliktiga är det skrämmande att märka att många av dem egentligen inte vet varför vi har allmän värnplikt. De känner alltså inte till grundvalen för den folkliga förankringen i totalförsvaret. Därmed har de också svårt att förstå sin egen roll. Ofta känner de inte heller till innebörden i svensk neutralitetspolitik. De värnpliktiga måste få lära sig grunderna för totalförsvaret och få en grundläggande skolning i svensk säkerhetsoch neutralitetspolitik. Värderingarna i säkerhetsoch neutralitetspolitiken måste också prägla hela utbildningen. För att det skall fungera krävs det också att befälen har en tillräckligt bra kunskap och utbildning, även pedagogiskt, för att kunna uppfylla de kraven. I dag är det ju trots allt så, att bara befäl på ganska hög nivå har den erforderliga utbildningen. Det är bra att värnpliktskommittén arbetar med den här frågan, och jag förutsätter att den kommer att lägga fram olika förslag till konkreta åtgärder. Jag tolkar också försvarsministerns svar som att han kommer att agera kraftfullt för att informationen till de värnpliktiga förstärks och förbättras. Det finns emellertid även andra områden inom värnpliktsutbildningen som borde ses över. Värnpliktsutbildningen är ju av mycket stor och avgörande betydelse för de värnpliktigas utveckling. Det är viktigt att de attityder som präglar utbildningen står i överensstämmelse med de allmänna demokratiska värderingar som råder i Sverige. Tyvärr frodas det ofta fördomar i den här miljön. Det gäller synen på kvinnor, men även politiska fördomar och fördomar mot minoriteter. Den militära tjänstgöringen måste delvis vara auktoritär till sin uppbyggnad, men då är det extra viktigt att utbildningen sker i överensstämmelse med demokratiska värderingar. Det är också viktigt at: de värnpliktiga under utbildningstiden får möjlighet att diskutera — förutom försvarets roll och den allmänna värnplikten — synen på våld, förhållandet mellan befäl och värnpliktiga, olika fördomar, osv. Det borde vara ganska naturligt att en så lång och intensiv utbildning som riktar sig till samtliga unga män har klara och definierbara mål och riktlinjer. Det kan finnas andra sätt att tillgodose detta, men en läroplan för värnpliktsutbildningen verkar onekligen vara det mest effektiva medlet för att ge en bra utbildning både i vad gäller grunderna för totalförsvaret, den allmänna värnplikten samt svensk säkerhetsoch neutralitetspolitik och inom de andra områden — bl.a. demokratiska principer och värderingar — som jag här tog upp. Det är bra om politiker och myndigheter kontinuerligt följer och lägger till rätta ”enskilda avarter”, som försvarsministern säger. Men detta står inte i motsättning till fastlagda mål och riktlinjer. Tvärtom skulle en läroplan eller något liknande nog göra det lättare att uppmärksamma missförhållanden. Dessa områden behandlas, såvitt jag förstår, inte i så stor utsträckning av VK-83. Det hade därför varit bra om försvarsministern också hade haft några konkreta förslag om hur värnpliktsutbildningen kan förbättras i dessa avseenden.
Herr talman! Jag delar Anna Lindhs uppfattning när det gäller behovet av att förmedla kunskaper om motiven för den svenska säkerhetspolitiken och varför vi har ett försvar. Jag har under senare år åtskilliga gånger understrukit detta, i tal och artiklar. Låt oss beträffande en läroplan för värnpliktsutbildningen invänta VK 83:s förslag. Jag kan berätta att arbete pågår för att förbättra utbildningen för värnpliktiga. I tjänsteföreskrifterna för försvarsmaktens personal har regeringen utfärdat bestämmelser om försvarsinformation. Ändamålet med informationen är att sprida kunskaper om vår säkerhetspolitik, om totalförsvaret samt om det militära försvaret och dess roll i totalförsvaret. Överbefälhavaren har utfärdat närmare bestämmelser om försvarsupplysning under den allmänna militära utbildningen, med bl.a. målet att förmedla grunderna och förutsättningarna för vår säkerhetspolitik. Inom försvarsstaben pågår också en översyn av formerna för och innehållet i den information om säkerhetspolitik och totalförsvar som skall komma de värnpliktiga till del. Översynen gäller dels utbildningen av de befäl som svarar för informationen inför truppen, dels framtagning av ny undervisningsmateriel.

Granskningsarbe Herr talman! Det är viktigt att riksdagens roll i folkstyrelsen värnas. En = tets inriktning, viktig uppgift för riksdagen är att kontrollera regeringen. Granskningen av m.m. regeringen får aldrig bli rutin. Konstitutionsutskottet måste ta sin granskningsuppgift på stort allvar. Men den granskade parten — regeringen — måste vara samarbetsvillig. Regeringen måste finna sig i de spelregler som 3 grundlagen uppställer. I Sverige, herr talman, har vi inte någon särskilt utvecklad form av granskning av regeringen och förvaltningen. I många andra länder är kontrollen bättre. I USA är offentliga utfrågningar av företrädare för regering och förvaltning mycket vanliga och utgör ett normalt inslag i det politiska arbetet. I Storbritannien måste premiärministern två gånger i veckan direkt och personligen stå till svars i underhuset. Detta kontrasterar starkt mot förhållandena i Sverige. Konstitutionsutskottets utfrågningar sker inför lyckta dörrar. Statsministern är en mycket sällsynt gäst i kammarens frågeoch interpellationsdebatter. Riksdagens möjligheter att granska förvaltningen är begränsade. Så mycket större anledning borde det då finnas för regeringen och dess främste företrädare, statsministern, att visa respekt för det riksdagsutskott, konstitutionsutskottet, som enligt grundlagen årligen skall granska regeringen. Beklagligtvis finns det i år anledning till kritik mot inte minst statsministerns uppträdande. Redan förra året tog sig en av hans närmaste medarbetare orådet före att granska utskottets rutiner vad gällde handhavandet av vissa handlingar. Tjänstemannen gjorde ett besök hos utskottets kansli och anställde förhör med dess kanslichef. Nu hade detta besök icke skett på statsministerns uppdrag, men det får ändå anses ytterst anmärkningsvärt att statsrådsberedningens tjänstemän verkställer en kontroll av ett riksdagsorgan — till på köpet det utskott som skall granska regeringen. Man kan inte frigöra sig från misstanken att statsministerns inställning till riksdagens konstitutionsutskott har smittat av sig inom statsrådsberedningen. Det är dock glädjande att ett enhälligt konstitutionsutskott slår fast ”att det inte ankommer på regeringen eller regeringens kansli att utöva tillsyn över riksdagen och dess utskott”. Detta, herr talman, är i och för sig en självklarhet, men även sådant kan ibland behövas sägas. Statsministern har även i år besökt konstitutionsutskottet för en utfrågning om ett antal affärer där han varit inblandad. Antalet sådana har för Olof Palmes del varit stort sedan tillträdet som statsminister 1982. Bahr-, Bildt-, Ferm-, Rainer-och Hesselöaffärerna är några goda exempel på statsministerns förmåga att ständigt hamna i s.k. affärer med åtföljande blåsväder. Årets granskning har traditionsenligt bjudit på tilldragelser där Olof Palme har varit inblandad och som blivit föremål för konstitutionsutskottets granskning. Besöken hos konstitutionsutskottet har uppenbarligen så irriterat statsministern att han i år uppträdde inför utskottet på ett sätt som direkt måste betecknas som ovärdigt. I de olika sakfrågorna finns det anledning att återkomma senare i debatten, men här och nu måste sägas att statsministern genom sitt uppträdande inför utskottet visat bristande respekt för riksdagens granskningsarbete. Herr talman! Jag har i snart tolv år tillhört riksdagens konstitutionsutskott. Jag har varit med om många utfrågningar under dessa år. Genomgående har de som ställt upp gjort sitt bästa för att svara på de frågor som ställts och gjort det utan att håna utskottet och dess ledamöter; de har tagit besöken på allvar. Så icke statsministern. Hans inställning till besök hos konstitutionsutskottet tycks vara att han där kan uppträda som det passar och tryggt förlita sig på att den egna partimajoriteten inte vågar göra något för att ingripa eller i efterhand kritisera. Han känner sin makt, han vet att toleransen hos de egna partivännerna är oändlig. Finns det då, herr talman, inga möjligheter att återföra Olof Palme och eventuellt likasinnade till ordningen? Något måste nämligen göras för att hävda utskottets auktoritet och försvara riksdagens kontrollmakt. Visserligen kanske väljarna vad gäller personen Olof Palme löser problemet i höst. Men vem som än må vara statsminister nästa granskningsomgång så måste han eller hon visa den respekt som tillkommer riksdagen. Så snart som möjligt måste därför offentliga utskottsutfrågningar införas. Då kan allmänheten själv bedöma svaren och uppträdandet från dem som kallas till utskottet. Pajaserier slår obönhörligt och snabbt tillbaka mot den som gör sig skyldig till dem. Vi får en snabbhet i hanteringen av utfrågningarna som gör att frågor om läckor och publiceringsdagar blir skäligen ointressanta. Socialdemokraterna är emellertid ännu så länge emot offentliga utskottsutfrågningar. Efter Olof Palmes senaste framträdande inför konstitutionsutskottet finns det knappast något hopp om att partiet snabbt skulle ändra inställning. Offentliga utskottsförhör med Olof Palme i svarandestolen skulle bli negativa för socialdemokraterna. Herr talman! Statsministerns personliga uppträdande kan kanske för en och annan synas mindre viktigt med tanke på innehållet i sakfrågorna. Självfallet finns det i och för sig angelägnare frågor att ägna sig åt än en statsministers dåliga humör. Men när statministern låter detta dåliga humör gå ut över det riksdagsorgan som har en grundlagsenlig granskningsuppgift att fullgöra finns det anledning att reagera och vidta åtgärder. Att låta utskottets utfrågningar ske inför offentligheten vore ett sätt att nå fram till en bättre tingens ordning. Granskningsarbetet ger också anledning till andra reflexioner — om riksdagens kontrollmakt verkligen är effektiv. Konstitutionsutskottet skall enligt grundlagen granska regeringen — inte förvaltningen. Detta bottnar bl.a. i den gamla maktdelningsläran att det är regeringen som styr landet och riksdagen som stiftar lag. Det ansågs en gång viktigt att rågången hölls klar. Principellt är det kanske fortfarande så. Men gång på gång märker man i granskningsarbetet hur svårt det är att komma åt de syndare som handlar i regeringens namn och ofta med regeringens goda minne. Riksdagen stiftar lag. Regeringen utfärdar på grundval av lagen närmare föreskrifter, som sedan tillämpas på sitt eget sätt av förvaltningen. Skillnaden mellan den ursprungliga lagstiftningen och tillämpningen i praktiken kan ibland bli betydande. Kontakter med förvaltningen visar emellanåt att de handläggande tjänstemännen har föga eller ingen aning alls om den bakomliggande lagstiftningen. De kan ofta inte heller hänvisa till det lagrum på vars grund de bedriver sin myndighetsutövning. Praxis inom den egna myndigheten betyder mera än riksdagens beslut. Herr talman! Detta är en allvarlig utveckling, och man måste tyvärr konstatera att riksdagens kontrollmakt delvis är maktlös inför denna utveckling. Vårt byråkratiserade samhälle styrs i växande utsträckning av teknokrater, som ibland driver sin egen linje i samhällsfrågorna, exempelvis att de fiskala intressena ibland får ta över de rättsliga. Skattelagstiftningen skall anpassas till kontrollverksamheten. I frågor av detta slag har konstitutionsutskottet svårt att hävda riksdagens intressen och att vidta åtgärder för att tillämpningen ute i förvaltningen verkligen skall stå i överensstämmelse med den lagstiftning som riksdagen har ansvaret för. Detsamma gäller också, enligt min mening, riksdagens övriga instrument för kontrollmakten. På detta område måste vi i framtiden förutsättningslöst se vad som kan göras för att man skall uppnå en bättre tingens ordning. JO-ämbetet måste ges ökade möjligheter att fullgöra sina viktiga uppgifter. Det pågår nu en utredning i detta syfte, och man kan hoppas att vi i fortsättningen kommer att ge JO-ämbetet ökade maktmedel. Vad gäller riksdagens revisorer finns det ett förslag från deras presidium om en utredning beträffande den fortsatta verksamheten. Jag hoppas att man också här, herr talman, vidtar åtgärder så att en bättre förvaltningskontroll från riksdagens sida kan genomföras i framtiden. Det är att hoppas att dessa utredningar leder till konkreta resultat och att tyglarna stramas åt för byråkratin. Vi kan på det område som KU har granskat i år se många betänkliga ting. Vi kan konstatera att lagrådet har anmärkt på att man har haft svårt att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sitt betydelsefulla arbete på grund av att regeringen inte har remitterat sina förslag till relevanta myndigheter i en sådan utsträckning som vore önskvärd. Förseningen av regeringens propositioner till riksdagen är vidare mycket betydande, och riksdagen borde inte finna sig i den ordning — eller snarare oordning — som råder. Det skall, herr talman, genast erkännas att detta inte är något som är unikt för den nuvarande regeringen. Andra regeringar har varit ungefär lika stora syndare. Jag frågar mig, herr talman, om vi inte också här måste vidta åtgärder så att vi kan tvinga fram ett propositionsavlämnande som står i samklang med riksdagsordningen. Jag tycker, herr talman, att vi inte skall tveka när det gäller att i framtiden statuera exempel genom attt.ex. skjuta viktiga propositioner över ett val om regeringen inte fullgör sina skyldigheter mot riksdagen. Detta skall självfallet gälla oavsett vilken regering som finns för tillfället. Utgivningen av Svensk författningssamling sker på ett sådant sätt att vissa författningar, enligt vad utskottet har konstaterat, kommer ut i tryck efter det att de har trätt i kraft. I andra fall sker det ungefär samtidigt med ikraftträdandet. Var och en kan förstå att det inte är särskilt rimligt att kräva att myndigheter och allmänhet skall känna till eller kunna tillämpa författningar som faktiskt inte har nått dem som berörs. Herr talman! Det finns anledning att i olika sammanhang fundera över hur konstitutionsutskottets och riksdagens övriga granskning av regering och förvaltning skall göras effektivare. Erfarenheten — inte minst årets — visar att läget är allvarligt och att bestämda åtgärder måste vidtas för att man skall få till stånd en tillfredsställande ordning i framtiden.

Herr talman! Jag skall hålla mig till de frågor som omfattas av granskningsbetänkandet. De allmänna, viktiga frågor som Anders Björck aktualiserade i sitt anförande får vi anledning att återkomma till i andra sammanhang. Vi skall i riksdagen snart behandla ett förslag om förändringar av vissa delar av riksdagens arbetsformer. Folkstyrelsekommittén har i uppdrag att se på frågan i ett vidare perspektiv och kommer bl.a. att ta upp förslaget om öppna utskottsförhör. På den punkten vill jag för min del bara säga att jag tror att det kan ligga en hel deli tanken. Men om man studerar förslaget mera i detalj finner man att det kan uppstå vissa svårigheter, inte minst vad gäller konstitutionsutskottets granskning. En del av de saker som vi har anledning att ta upp i utskottet är faktiskt sekreta. Det skulle även kunna lägga en viss hämsko också på utfrågandet och svarandet om i varje fall några av dessa utfrågningar vore offentliga. Men detta är frågor som vi får behandla senare, och som kräver omsorgsfull beredning. Utskottets granskningsbetänkande rör sig, som vanligt, över vida sakområden och innehåller mycket av intresse, även utöver de avsnitt som redan starkt uppmärksammats i massmedia. Jag vill här särskilt nämna den genomgång av regeringens organisation och arbetsformer som redovisas i betänkandet, med en hel del uppgifter som kan vara besvärliga att få fram för andra organ än det granskande utskottet. De frågor som där berörs är också centrala med utgångspunkt i den inriktning som granskningsarbetet enligt författningen skall ha. De är emellertid viktiga även ur andra aspekter. Regeringen är naturligtvis alltid en betydelsefull instans, och behandlingsgången är till stor del omgiven av en rätt omfattande faktisk sekretess. Till detta kommer nu att den socialdemokratiska regeringen alltsedan dess tillkomst haft en uttalad tendens att i allt högre grad samla beredningen av viktiga frågor inom kanslihusets väggar. Därmed ökar slutenheten och risken för otillräcklig och ensidig beredning av de ärenden som riksdagen sedan skall ta ställning till. Ett uttryck för denna centraliseringsambition är att det totala antalet anställda på vissa nyckelposter i kanslihuset har ökat kraftigt. Jämfört med hur det var före regeringsskiftet har således antalet statssekreterare ökat från 18 till 24 och antalet s.k. politiskt sakkunniga från 31 till 44. Till detta kommer allehanda mera tillfälliga arbetsgrupper inom kanslihusets ram. Inom den organisation som finns tycks statsrådsberedningen, dvs. statsministerns kansli, ha blivit något av en regering inom regeringen. Under 1984 fanns där 4 statssekreterare och inte mindre än 20 politiskt sakkunniga. Granskningen av en rad sakfrågor som senare kommer att tas upp i denna debatt bestyrker denna reella koncentration till statsrådsberedningen. Statssekreterare där har t.ex. som några slags biträdande ministrar gått ut och gjort uttalanden å hela regeringens vägnar utan att dessa uttalanden granskats av regeringen som helhet. I spetsen för statsrådsberedningen står statsministern, som flitigt agerar i allehanda frågor, ofta till synes på egen hand. Vad man kan fråga sig är om vi är på väg mot ett engelskt system, där övriga ministrar närmast är supplikanter åt premiärministern. Noteras i detta sammanhang bör den påtagliga irritation som statsministern visar över den granskning som konstitutionsutskottet företar. Särskilt vid en av de utfrågningar som utskottet haft i vår tappade han på ett uppseendeväckande sätt humöret och gick över i hetsig debatt i stället för att svara på de frågor som ställdes. Dessutom var inte det han sade korrekt vad gällde det ärende som gjorde honom särskilt upprörd. Till detta skall jag emellertid återkomma i ett senare debattinlägg. Förra året skickades, som Anders Björck nämnde, en tjänsteman från statsrådsberedningen till utskottet för att undersöka hur ett ärende behandlades. Det gällde det bekanta Fermbrevet. Utskottet tar upp den händelsen i årets betänkande och slår fast att det inte ankommer på regeringen eller regeringens kansli att utöva tillsyn över riksdagen och dess utskott. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att det är ett enigt utskott som står för denna reprimand. Statsministern och hans kansli skall inte lägga sig i vilka ärenden som utskottet tar upp till särskild granskning. Det är utskottet som suveränt bestämmer över detta. Granskningen är heller ingenting som utskottet genomför av något slags illasinnat okynne. Den är en uppgift som är ålagd utskottet i författningen. Fullgörandet av denna uppgift är en viktig angelägenhet. Den är viktig ur bl.a. två aspekter. Jag brukar framhålla att jag är övertygad om att den har en betydelsefull preventiv effekt. Statsråd och kanslihustjänstemän vet att deras göranden och låtanden kommer att nagelfaras så småningom, vilket bör ha en hämmande verkan på stundens impulser att i viktiga frågor gå förbi gällande bestämmelser. Vidare har granskningen också en viktig informationsfunktion. Genom utskottets granskning och betänkandets publicering dokumenteras och utreds mycket som annars skulle vara oklart. Denna dokumentation har bestående värde. Jag tycker att den nuvarande statsministern borde sluta upp med allt det gnölande som nu förekommer så snart en fråga aktualiseras som granskningsärende och även för regeringens del se granskningen som något positivt. Även regeringen bör kunna ha glädje av att kontroversiella ärenden, som i den allmänna debatten ibland diskuteras på ett upphetsat och ofullständigt sätt, får en mera gedigen belysning genom utskottets tålmodiga arbete. Herr talman! Den koncentration till kanslihuset av framtagningen av underlaget till propositioner som jag nyss berört har i många fall på ett allvarligt sätt försämrat beslutsunderlaget för riksdagen. Bristerna i regeringens beredning har vid upprepade tillfällen diskuterats här i riksdagen vid behandlingen av olika sakfrågor. Dessa brister har på ett sätt som tidigare aldrig förekommit uppmärksammats också av lagrådet, som har att granska regeringens förslag innan propositioner föreläggs riksdagen. Vi har fått uppleva att lagrådet vid upprepade tillfällen har anmärkt på att regeringsförslagen inte föregåtts av någon mera omfattande utredning och att de inte remissbehandlats i sedvanlig ordning. Det rör sig således om mer eller mindre interna kanslihusprodukter. Lagrådet, som är en opolitisk institution —- vilket bör understrykas — och som skall se på lagförslagen ur konstitutionell och allmänt rättslig synpunkt, har flera gånger direkt sagt i sina yttranden att det inte på ett tillfredsställande sätt kunnat fullgöra de i grundlagen angivna granskningsuppgifterna. Ett fullödigt underlag för lagrådets granskning har således saknats. De anmärkningar som lagrådet gjort riktar sig givetvis mot regeringen, som har beredningsansvaret för de propositioner som läggs fram iriksdagen. Dessa anmärkningar måste betraktas som synnerligen allvarliga. I utskottets handlingar finns angivet en rad fall, där lagrådet kommit med anmärkningar av detta slag mot regeringen. Jag skall inte här göra någon uppräkning — det finns en sådan på s. 291 i betänkandet. Till detta kan läggas ett antal fall då regeringen i sin brådska helt gått förbi lagrådet. Dåligt beredda propositioner ger givetvis även riksdagen ett bristfälligt beslutsunderlag; riksdagens beredning försvåras och den slutliga lagprodukten blir bristfällig. Detta är naturligtvis beklagligt ur många olika viktiga aspekter: tillämpningen hos myndigheterna blir besvärlig och osäker, och rättssäkerheten kan sättas i fråga. En del sådana här brister kan repareras i riksdagen, och så sker också ibland. Men det förutsätter att riksdagens utskott ges god tid att ta fram nytt underlag och komplettera tidigare underlag, men denna tidsfrist står inte alltid till utskottens förfogande. Många beslut fattas onekligen under stor tidsnöd, och det har förekommit att den socialistiska majoriteten avslagit krav från oppositionen om en noggrannare beredning. Regeringens arbetssätt har ofta försvarats med att det skulle vara effektivt. Snabba beslut på kort tidsrymd tycks vara en eftersträvad modell. Det är min bestämda uppfattning att alla skulle tjäna på om vi hade en lugnare lagstiftningsrytm och en omsorgsfullare beredning av besluten — detta alldeles oavsett vilka meningsskiljaktigheter som kan finnas om de föreslagna lagarnas materiella innehåll. Man skulle kunna tro att ansvällningen av personal i kanslihuset åtminsto-. ne skulle kunna leda till en bättre planering av propositionsarbetet. Men så är det inte, som vi vet. De i propositionsförteckningen angivna tiderna hålls inte — det blir över lag stora förseningar, och propositionerna i stora och viktiga frågor kommer i hopar under senare delen av vårsessionen. Så var det 1984 enligt utskottets sammanställning, och så har det varit i år — som vi alla väl känner till. Ibland tvingas man tillgripa förkortning av motionstiden för ärendena över huvud taget skall kunna klaras av under våren. Stockningen av omfattande förslag gör att många beslut av den anledningen stressas genom utskotten och riksdagen. Detta anser jag vara djupt otillfredsställande. Nu har det — som framgår av de handlingar som utskottet publicerar — aviserats att arbetsrutinerna i kanslihuset skall ses över. Det är säkerligen av nöden att så sker och att planeringen blir bättre, bl.a. vad gäller propositionsavlämnandet. Jag hinner inte här — och det finns på detta stadium knappast heller anledning att göra det — mera i detalj gå igenom de förslag som regeringen anger vara uppe till diskussion. Konstitutionsutskottet har emellertid all anledning att fortsätta att följa utvecklingen av de planer för förändringar som man har. Det bör kanske nämnas att utskottet tagit del av den starkt kritiska genomgång av arbetet i kanslihuset som gjorts av riksrevisionsverket. Jag vill nämna en rätt märklig detalj bland det som därvid framkommit. Det är tydligen så att det kan förekomma att regeringstjänstemän lånas ut till förvaltningsmyndigheter för att skriva deras anslagsframställningar. Det kan inte vara en rimlig ordning. Regeringen och dess kansli bör — föreställer man sig i varje fall — göra en obunden och självständig prövning av myndigheternas förslag. En del av den kritik mot regeringen som omfattas av de delar av utskottsbetänkandet som nu diskuteras står hela utskottet bakom. Vad gäller de allvarliga anmärkningar som framförts av lagrådet mot regeringens beredning av propositioner har dock inte majoriteten velat vara med. Regeringssidan — och där inkluderar jag vpk —i utskottet godtar således regeringens uppenbart bristfälliga handläggning av en lång rad ärenden. Det anser inte vi inom oppositionen att man bör göra. Vi har därför reserverat oss, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Det finns ingen regel som säger att konstitutionsutskottets granskning av regeringen alltid skall utmynna i kritik. En granskning innebär i sig bara att man tar fram olika fakta och med dessa fakta för ögonen sedan drar vissa slutsatser. De slutsatserna kan bli att det inte finns någon anledning att klandra regeringen i det ena eller andra ärendet. De kan också utmynna i en ganska bister kritik av regeringens fögderi. Och oavsett om den kritiken är enig eller inte innebär granskningen att alla medborgare får en större tillgång till fakta om hur landet styrs än om ingen granskning skedde alls. Dessutom innebär alltid en debatt i sig ett viktigt inslag i en demokrati. Nu brukar ofta en debattförutsättning vara att det råder oenighet i en fråga. Sådana frågor där vi inte har reservationer i utskottsbetänkandet får av naturliga skäl inte så stort utrymme i dechargedebatten.

Ännu värre är det att konstitutionsutskottet vid tidigare tillfällen har påpekat det nödvändiga i att regeringen åstadkommer förbättringar på det området. Och i år heter det, att utskottet ”måste nu ånyo betona angelägenheten av att det görs ansträngningar i detta hänseende”. Här vill jag gärna också påpeka något som vi inte har nämnt i texten. Om en ny författning kommer ut från trycket sju dagar innan den skall träda i kraft är det inte detsamma som att de som skall tillämpa lagen har fått författningen i sin hand. Jag har alldeles för många gånger själv i mitt civila yrke varit med om att ny lagtext inte nått mig förrän samma dag den börjat gälla även om den kommit från trycket för sju dagar sedan. Distribution tar som bekant tid i ett avlångt land. Utgivningen av Svensk författningssamling — det låter inte som ett särskilt spännande granskningsärende. Det rymmer inga personliga pikanterier. Men däremot har ett enigt utskott framfört skarp kritik mot regeringen för att inga som helst förbättringar skett i det här fallet. Detta är tyvärr en följetong, och det gör inte historien bättre. Mig förefaller det som om regeringen blankt struntar i de anmärkningar som vi har framfört år efter år efter år. Jag förväntar mig inte, herr talman, att regeringen skall ha tid att läsa hela vårt tjocka betänkande, men nog borde varje statsråd kunna hålla reda på de ärenden där t.o.m. regeringspartiets företrädare ställer upp på en allvarlig kritik. Eftersom regeringen har struntat i tidigare års reprimander kommer jag i dag att ställa en fråga till justitieministern om hur han är beredd att gå igenom rutinerna för författningsutgivningen, så att sådana här otillfredsställande förseningar äntligen upphör. Det är på tiden, för det gäller rättssäkerheten i Sverige. Det hedrar socialdemokraterna i utskottet att de har varit med om anmärkningarnai fråga om utgivningen av SFS, det hade hedrat dem mer om de också hade vågat att skriva sig samman med oppositionen i en annan rättssäkerhetsfråga, nämligen lagrådsgranskningen. Lagrådets ledamöter är inte politiker. De kan inte misstänkas för att ha något partipolitiskt uppsåt med sina yttranden. Då måste man ta extra allvarligt på det förhållandet att lagrådets ledamöter vid inte ett utan många tillfällen har anmärkt på att remitterade lagförslag inte har varit föremål för erforderlig remiss. Lika illa är det naturligtvis att regeringen gång på gång helt har struntat i att höra lagrådet. För socialdemokraterna i riksdagen, liksom i regeringen, tycks lagrådsgranskningen inte vara så viktig som för oppositionen. Vi kommer till skilda slutsatser. Men faktiskt står i denna fråga grundlagen, och säkert de flesta medborgarna, på oppositionens sida. Det är inte bra för rättssäkerheten i Sverige att regeringen ofta glömmer bort att höra lagrådet i de fall där det enligt regeringsformen skall ske, och det är inte bra för demokratin att regeringen nonchalerar riksdagen genom att inte ens alltid ange skälen till att lagrådet inte har hörts. Det är inte bra för vare sig rättssäkerheten eller demokratin att lagrådet vid upprepade tillfällen de senaste åren har tvingats anmäla att regeringens lagförslag inte har varit föremål för remissbehandling. Så till en annan sak. Herr talman! Jag har ett förslag. Vi bör nog rekommendera regeringen att gå en propedeutisk kurs i grunderna i den av våra grundlagar som heter tryckfrihetsförordningen och därmed sammanhängande lagar. Förra året glömde statsministern att diarieföra ett viktigt brev och utrikesministern glömde eller nonchalerade meddelarfriheten. I år har vi återigen en rad frågor på dessa ämnesområden, och nu är det finansministern som inte diarieför brev. Bakgrunden är ganska känd. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen är ständigt beroende av vänsterpartiet kommunisterna för att kunna få igenom sina förslag här i riksdagen, och de förslagen gäller ju som bekant ofta skattehöjningar. Det är regeringens egna bekymmer, och konstitutionsutskottet kan naturligtvis inte anmärka på att regeringen ideligen tvingas stödja sig på vänsterpartiet kommunisterna, även om det är beklagligt att regeringen så gärna gör det. Det är inte heller fel konstitutionellt att landets finansminister skriver brev till ett annat parti i en skattepolitisk fråga. Det är naturligt att han producerar och skickar i väg väldigt många papper om skatter. Men när Kjell-Olof Feldt, som är finansminister i Sverige och ansvarar för skatter och ekonomi, skriver till någon utanför kanslihuset, då är det en skrivelse som rör hans verksamhet i egenskap av finansminister. Därmed är det en allmän handling, och allmänna handlingar skall enligt svensk lagstiftning både diarieföras och bevaras. Nu säger utskottsmajoriteten att det här brevet är att betrakta som upprättat i avsändarens egenskap av politisk förtroendeman och att brevet uppenbarligen avsåg partipolitisk verksamhet och inte kan bedömas vara allmän handling. Det enda skäl som man hänger upp den bedömningen på är att brevet inte var avfattat på departementschefens brevpapper eller expedierat genom departementets försorg. Detta är ett sällsynt magert försvar. Frågan om vilket brevpapper Kjell-Olof Feldt använder eller vilken postlåda han lägger sina brev till vpk i har inte den ringaste betydelse när det gäller att avgöra om ett brev som är undertecknat av Kjell-Olof Feldt är allmän handling eller inte. Det som är avgörande är brevets innehåll, dvs. om det gäller en fråga som kan anses röra hans verksamhet i departementet. Det senare har ingen förnekat. Själva statsrådsberedningen har ju uppgivit att brevet innehöll svar på konkreta frågor som Lars Werner ville ha svar på, innan han lovade att stödja en kommande regeringsproposition. Den skulle undertecknas av Kjell-Olof Feldt i hans egenskap av finansminister, inte därför att han är medlem av socialdemokratiska partiet, och det Kjell-Olof Feldt skriver under som finansminister blir allmänna handlingar. Det är beklagligt att regeringens medlemmar tycks ha så svårt att hålla reda på sina papper, det är ännu mer beklagligt att man inte kan eller vill lära sig tryckfrihetsförordningen, utan försöker nonchalera den för att kunna göra upp i smyg med vänsterpartiet kommunisterna. Herr talman! Till sist några få reflexioner om utskottets arbete. Gunnar Biörck i Värmdö tog upp frågan när vi justerade årets betänkande, och jag tycker det är bra om vi kan diskutera våra fortsatta arbetsformer inom utskottet innan vi på allvar startar nästa års granskning — vi har ju för övrigt som bekant två nya ärenden. I går när jag begärde att Sven-Hugo Ryman skall kallas till utskottet så snart som möjligt, för att vi skall kunna höra honom om hans medlarroll och om statsministerns arbete bakom ryggen på honom, förstod jag att även om inte socialdemokraterna så gärna ville höra Sven-Hugo Ryman är de intresserade av att ta upp en debatt om arbetsformerna och om utskottsförhören. Vi i folkpartiet är mycket intresserade av att så sker; jag vill då bara påminna om att vi för vår del sedan många år tillbaka har försökt tala för att svenska folket skall få största möjliga insyn i utskottets arbete medan det pågår. Det skulle bl.a. gå att ordna med öppna utskottsförhör. Anders Björck har redan ordat mycket om statsministerns sätt när han, som statsministern själv sade, utdelade en reprimand till utskottets vice ordförande. Jag skall inte fortsätta den berättelsen. Men det måste sägas, och det måste tyvärr upprepas många gånger, att det är riksdagen som företräder svenska folket, inte regeringen. Varken ett enskilt statsråd eller statsministern har någon som helst rätt att ge enskilda riksdagsledamöter reprimander. Det är, herr talman, vi i konstitutionsutskottet som skall granska regeringen, det är inte tvärtom.

Herr talman! En besvärande vårförkylning håller på att beröva mig röstresurserna. Jag skall därför söka göra mitt anförande något kortare än vad som var min avsikt. Andra företrädare för vpk kommer under olika avsnitt att ta upp frågeställningar som vi anser angelägna. I anslutning till avsnittet granskningsarbetets inriktning och de punkter som har förts hit skall jag endast notera några saker. Konstitutionsutskottet inleder betänkandet med en hänvisning till att regeringsformen ålägger utskottet att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Detta bör företrädarna för de olika partierna hålla i minnet när frågan om partiernas representation i utskotten skall avgöras. Betänkandet innehåller en rad bekanta frågor från tidigare granskningar, bl.a. propositionsavlämnandet till riksdagen. Även i år riktas berättigad kritik mot den ordning som råder. En förändring till det bättre är nödvändig, bl.a. för att komma till rätta med arbetsrytmen i riksdagen. Några iakttagelser från granskningsarbetet kan vara värda att redovisa. Det är tydligen lättare att få uppmärksamhet kring ett middagssamtal på en tidning än på den åsiktsregistrering som uppenbarligen pågår i strid mot riksdagens beslut. Om sedan ett protokoll från en hetsig utfrågning når en tidningsredaktion, då kan många andra diskutabla ting passera opåtalt. Partier som i regeringsställning är toleranta mot den egna regeringens handläggning av regeringsärendena är i opposition nog så uppfinningsrika i sökandet efter s.k. affärer. Samtidigt bör den vanliga bilden av granskningen, att majoriteten friar statsråd och minoriteten vill pricka dem, nyanseras en del. Betydande förskjutningar i positionerna kan förekomma under arbetets gång. Därtill är det så att majoriteten ofta levererar en hård kritik i sak. Även ett litet parti spelar en viktig roll i utformningen av de synpunkter som förs fram. Saken kan uttryckas så att med sju röster mot sju blir det ingen majoritet. Vad som blir majoritet beror på den femtonde utskottsledamoten. Detta kan ha en nyttig inverkan. Till det som bör noteras hör problemet med gränsdragning mellan konstitutionell och politisk kritik. I detta betänkande finns ett par fall där regeringens handlande inte klandras ur formell konstitutionell synpunkt, men där synnerligen goda skäl för politisk kritik finns. Den har också förts fram i annat sammanhang. Ett värdefullt inslag i granskningsarbetet är de utfrågningar som förekommer. Statsråd och andra ansvariga personer kan bidra till att klarlägga en fråga. Ibland redovisas material som inte är offentligt. I detta sammanhang finner jag det något anmärkningsvärt att vissa borgerliga politiker ropar efter offentliga utskottsutfrågningar. Är det inte klarlägganden ni vill ha? Är det massmediala och publika uppvisningar ni eftersträvar? Ett granskningsärende som har förts till detta avsnitt vill jag helt kort beröra. Det gäller huruvida Kjell-Olof Feldts brev till vänsterpartiet kommunisterna borde ha diarieförts i finansdepartementet. Jag finner det viktigt att utskottet utförligt refererar de bestämmelser som gäller härvidlag. Mot den bakgrunden är det heller inte så svårt att komma till slutsatsen att detta mer var ett partipolitiskt aktstycke än ett dokument som bort diarieföras. Sedan kan det, herr talman, finnas andra skäl till kritik mot regeringens olika åtgärder, som strider mot angivna strävanden, men det är en annan sak och det var inte heller den frågan anmälarna aktualiserade! Av tolv reservationer till detta betänkande står vpk för tre. Vi anser att regeringen vid beslutet om laddning av ytterligare kärnkraftsreaktorer alltför lätt avfärdade kritiska påpekanden från remissinstanser. Vi har anfört kritik mot det sätt varpå ett utvisningsärende handlagts. Vad vi har tagit upp till granskning är det förhållandet att de utvisningshotades ombud inte har fått ta del av det material som åberopats för utvisningsbeslutet. Det kan inte vara förenligt med rättssäkerheten att undanhålla för ärendets avgörande viktigt material. Vi förnekar inte att intressekonflikter kan föreligga men anser det helt otillfredsställande att inte ombuden ens informeras om innehållet i handlingarna. Ytterligare en vpk-reservation berör rättssäkerheten. Den gäller tillämpningen av personkontrollkungörelsen i en anställningsfråga. Det är inte första gången vi har fall som klart pekar mot åsiktsregistrering, trots att sådan inte skall få förekomma. Genom att man tillämpat undantagsbestämmelser förvägras också berörda personer besked om skälen till att de har registrerats. I inget brottmål skulle tolereras att en person inte får ta del av vad som lägges honom till last. Men när det gäller åsiktsregistrering och utestängning från jobb kan en person få leva i ovisshet om vad säkerhetspolisen har infört i sitt register. De frågor vi har tagit upp i reservationerna kommer att behandlas i senare debattinlägg, men jag vill ändå göra några påpekanden. Det är märkligt hur tunghäfta drabbar företrädarna för övriga partier när rättsövergreppen riktas mot vänster — för det är det vanliga mönstret. Annars så vältaliga utropare för frihet och mot förtryck har inte ett ord att säga i dessa fall. Socialdemokraterna har inget att säga, trots att det alltid är folk ur arbetarklassen som drabbas. Inget liberalt hjärta klappar för dessa människor, trots alla kampanjer kring frihetsbegreppet som folkpartiet bedriver. Centerpartiet har heller inget att säga om åsiktsregistreringen. Även moderaterna brukar varna för yrkesförbud i vissa andra sammanhang, men här gäller det vanliga jobbare, och då är det kanske inte så viktigt. Herr talman! Det är allvarligt att inte uppmärksamheten är större när det gäller viktiga frågor om rättssäkerheten. I riksdagens konstitutionsutskott om någonstans borde man slå ned på företeelser som utgör hot mot rättssäkerheten. Men det är tydligen inte sådana ”affärer” man är mest intresserad av.